Herr talman! Jag är för en gångs skull tacksam mot statsministern för att han gick till angrepp mot mig, ty det gav mig anledning att också bemöta en sak som herr Carlshamre lär ha sagt när jag inte var inne i kammaren.

Herr talman! Det finns ett annat skäl än statsministerns angrepp på herr Bohman till att nu av statsministern begära en klar och entydig anslutning även i muntlig form till lagens krav på att gälla hela arbetsmarknaden. Vad jag syftar på är det i och för sig fullt naturliga massinstämmande i herr Yngve Perssons i Stockholm mycket personliga och mycket engagerade och i vissa avseenden fascinerande anförande som kom här. Det måste ju också fattas som ett instämmande i de delar av herr Yngve Perssons anförande som klart utpekade att vad man i denna situation ytterst ansåg att lagen kunde och borde användas till var att rikta den mot begränsade grupper. Jag utgår ifrån att statsministern är villig att här klart och entydigt deklarera att lagtextens ord gäller och att de litet egendomliga formuleringar, som finns i departementschefsanförandet på s. 14 i propositionen, icke får fattas så att denna lag är specialdestinerad.

Herr talman! Låt mig klara upp en sak med herr Bohman innan jag kommer till allvaret: Termen ormbo har dess värre jag — och inte finansministern — gjort mig skyldig till. Dessutom gällde den någonting helt annat än en generell avtalskonstruktion i våra diskussioner. Detta som en belysning av mytologin om att vi skulle ha olika mening. Men sedan till realiteterna. Jag tycker att detta är en skendebatt. Det står i propositionen beträffande den här lagen att dess orsak självfallet är den pågående konflikten på arbetsmarknaden — det är ett enkelt konstaterande av fakta. Det står vidare att departementschefen inte räknar med att den skall behöva användas på andra områden. Och den honnören tycker jag man skulle ge de parter som har följt sedvanlig praxis på den svenska arbetsmarknaden, att man räknar med att de skall fortsätta på det sättet. Så för man fram rekvisitet att det naturligtvis skall vara fråga om att allvarliga samhällsintressen skadas innan ett ingripande sker. I utskottsbetänkandet sägs detsamma: ”Utskottet konstaterar att den föreslagna lagen är generell i den meningen att den täcker hela arbetsmarknaden. Lagstiftningen kan alltså komma att tillämpas på varje part som slutit kollektivavtal. Det bör emellertid särskilt betonas att lagstiftningen endast avser stridsåtgärder som hotar väsentliga medborgarintressen. Med hänvisning till det anförda kan det inte anses erforderligt med något särskilt uttalande från riksdagens sida i anledning av de förevarande motionsyrkandena.” Till yttermera visso: Lagtexten är glasklar. Detta har på ett utomordentligt sätt klargjorts av herr Nilsson i Tvärålund, och jag fann ingen anledning att ta upp den frågan. Vi missuppfattar inte, centern missuppfattar inte. Folkpartiet missuppfattade det i alla fall inte i dag på förmiddagen förrän herr Yngve Persson talade nyss. Jag hörde honom inte tala ett dugg om lagen på den här punkten. Men jag tror att det stora instämmande som han med all rätt fick av den socialdemokratiska riksdagsgruppens ledamöter gällde hans försvar för vad han kallade utjämningspolitiken och en social kultur. Det var för jämlikhetssträvandena i det svenska samhället som Yngve Persson talade, och det var inte så konstigt om den socialdemokratiska gruppen instämde — och det skall sannerligen inte användas som en brasklapp.

Jag tycker inte att det innebär något vidare civilkurage. Men jag skall säga till herr Bohmans försvar att det i alla fall är betydligt mindre illa än jag trodde det var efter herr Carlshamres utläggningar — och dem har herr Bohman tagit avstånd ifrån. Någon tvekan råder som sagt inte på den här punkten. Jag är fortfarande mycket tillfredsställd över den breda samlingen i riksdagen, jag beklagar att herr Bohman inte riktigt höll fram till slutet.

Herr talman! Den deklaration som statsministern nu har gjort bedömer jag som fullt tillfredsställande. Men eftersom jag hade bett honom, innan han gick upp i talarstolen, att han skulle begagna tillfället och han underlät att göra detta, så var det för mig nödvändigt att be honom komma upp en gång till. Det här är, säger herr Palme, en skendebatt. Ja, det är möjligt att det är det — det beror på vilka avsikter regeringen egentligen har. Och som jag fattar inrikesministern och nu statsministern, så kan vi avskriva debatten. Men regeringen har haft sina små slingerbultar — eller skall vi säga det socialdemokratiska partiet också — under de senaste dygnen. Det gäller inte bara dem som ni klandrar. Herr Palme sade t.ex. i går kväll kategoriskt i TV flera gånger: Jag svarar inte på några frågor om hypotetiska situationer som senare kan uppkomma under konflikten. Men vad är det ni sysslar med i statsrådsuttalandet på s. 14 i propositionen om inte just att försöka ta ställning till hypotetiska situationer? Saken har emellertid klarats ut i utskottet på ett fullt tillfredsställande sätt. De socialdemokratiska representanterna i inrikesutskottet har uppträtt på ett helt klanderfritt sätt, och med statsministerns senaste anförande betraktar jag saken som klar. Det är lagens text som gäller — lagen gäller generellt hela arbetsmarknaden.

Herr talman! Jag är inte riktigt lika nöjd som herr Helén, men det kanske beror på dels att jag är jurist, dels att det var jag som drev den här frågan särskilt hårt vid våra överläggningar. Man må kalla det här för skendebatt eller inte. Det är en debatt, herr statsminister, om de förutsättningar som diskuterades för att vi skulle acceptera eller inte acceptera lagen. Men låt gå för att det är en skendebatt ur herr Palmes synvinkel. Då har herr statsministern ju ändå möjlighet att göra debatten reell genom att svara på den fråga som jag nu riktar till honom: Är herr Palme beredd att uttala, att om nya konflikter eller hot om konflikter skulle aktualiseras under den tid den här fullmaktslagstiftningen gäller, då skall fullmakterna komma till användning även gentemot de organisationer som aktualiserar sådana åtgärder?

Herr talman! Frågan är enkel att besvara. Självfallet kan en sådan fullmakt komma till användning, under förutsättning dessutom naturligtvis att det rekvisit som herr Bohman glömde, nämligen att väsentliga medborgarintressen hotas, också är uppfyllt. Det klargjorde inte minst herr Nilsson i Tvärålund i morse. På den punkten är det alltså fullständigt klart, och jag är ledsen att på detta sätt behöva avlöva herr Bohman hans brasklappar. Men det leder ju också till att moderata samlingspartiets ståndpunktstagande blir helt obegripligt.

Herr talman! Det är nu en stund sedan herr Persson i Stockholm tog till orda i denna kammare, och jag skulle bara vilja bemöta hans anförande på ett par punkter. När man lyssnade till herr Persson fick man klart för sig två saker. Det första var att herr Persson anser det riktigt att man flyttar avtalsförhandlingarna från Slottsbacken och hit till riksdagshuset — att det är här vi skall ha debatten om hur stora procentuella tillägg som skall ges på lönerna och hur stora löner den ena eller den andra gruppen av medborgare i detta samhälle skall ha. Det andra klarläggandet som herr Persson gjorde var — för att ta SACO, som han särskilt nämnde — att SACOs motpart tydligen inte enbart är avtalsverket och staten utan att SACO:s främsta motpart kanske är herr Yngve Persson. Enligt min mening borde det vara fullständigt klart för oss alla i denna kammare och också för herr Persson i Stockholm att det är parternas på arbetsmarknaden sak att argumentera i förhandlingsfrågor, och det brukar inte vara debatter som vi ägnar oss åt här i kammaren. Jag undrar hur det skulle se ut om vi här började diskutera de löner som kan anses vara lämpliga för t.ex. elektriker. Deras löner ligger i dag på mellan 50 000 och 70 000 kronor om året. Eller om vi skulle diskutera hur stora avlöningsförmåner anläggningsarbetarna skall ha. Efter vad jag vet har de 40 000 å 50 000 kronor om året i dag. Jag skall emellertid inte göra mig skyldig till felet att ta upp en sådan debatt, och jag önskar att vi kunde slippa alla debatter i de frågorna i denna kammare framdeles. Sedan sade herr Yngve Persson en sak, som jag tycker är så mycket mera beklaglig som han fick många instämmanden. Han ansåg det vara riktigt att man gjorde intrång i den fria förhandlingsrätten. Herr Persson ifrågasatte också föreningsrätten, när han sade att exempelvis de principer efter vilka SACO organiserar sig inte skulle vara tillåtna. Efter detta vill jag också säga några ord om den principiella fråga som vi här diskuterar. Till alla dem som här har givit uttryck åt uppfattningen att det skulle vara möjligt att föra meningsfyllda förhandlingar under de kommande sex veckornas arbetsfred vill jag säga, att det är en illusion att tro att meningsfyllda förhandlingar är möjliga i ett läge, där man inte kan tillgripa konfliktåtgärder. Jag förstår herr Hedlunds synpunkter och hans tro att det vid förhandlingar räcker med att ha goda sakskäl. Det tror nämligen de människor som inte själva har suttit vid ett förhandlingsbord. Men har man suttit med där, så vet man att det inte räcker med aldrig så goda sakskäl — även om de naturligtvis spelar en roll. För att förhandlingarna skall bli meningsfyllda krävs det — tyvärr vill jag säga — att man också kan vidta de stridsåtgärder som gällande arbetsrättslagstiftning ger möjligheter till. Genom den nedfrysning vi nu får kommer arbetstagarsidan i en situation som faktiskt är värre än den man hade före 1965 års lag, eftersom massuppsägningar nu inte är tillåtna. De är förbjudna i lagen. Men de var tillåtna före 1965. Det betyder alltså att arbetstagarna i detta land blir utlämnade åt arbetsgivarens godtycke, en arbetsgivare som efter vad jag förstår hittills i varje fall inte har visat någon större förståelse för arbetstagarnas synpunkter. Jag vill fråga inrikesministern: Vad skall medlingskommissionerna vara till för, om inte just för att rädda arbetsfreden? Jag kan inte fatta detta lagförslag på annat sätt än som ett desavuerande av medlarnas arbete. Inrikesministern sade att nu är rätta tidpunkten att ingripa i konfliktsituationen, ty nu har konflikten fått sådan räckvidd att stridsåtgärderna måste stoppas. Men, herr inrikesminister, vi har ju ändå i gällande lagstiftning en institution som heter statsoch kommunaltjänstenämnderna. De har prövat flertalet av de stridsåtgärder som nu trätt i kraft, och arbetsmarknadens parter har inte i något fall underlåtit att rätta sig efter de majoritetsbeslut som dessa nämnder har fattat. Nämnderna har inte heller bara den funktionen att pröva en konflikt för vilken varsel har utfärdats, utan de har också den väsentliga funktionen att bedöma utvecklingen. Och ingenting säger att nämnderna inte skulle kunna pröva situationen nu och eventuellt konstatera att utvecklingen har gått så långt att vi hamnat i en situation då en samhällsfarlig konflikt föreligger. Får jag fråga inrikesministern: Varför har man inte ansett det vara mödan värt att gå den i lagen anvisade vägen innan man presenterar riksdagen ett så uppseendeväckande förslag som denna lag? Inrikesministern säger att det är en överdrift när man gör gällande att det nu är slut med den fria förhandlingsrätten. Sjävfallet har herr statsrådet formellt rätt. Men i praktiken påstår jag att denna tvångslag kommer att få verkningar både i nuläget och i framtiden. För att hålla mig till nuläget är det självfallet svårt för en arbetstagarorganisation att skicka sina medlemmar in och ut i en konflikt ungefär som om de skulle gå genom en svängdörr. Har man en gång dragit tillbaka arbetstagarna från en konfliktsituation fordras det kolossalt mycket för att man ånyo skall tvinga ut dem i en konflikt. Det är ett psykologiskt skäl. Ett faktiskt skäl är givetvis att de pågående konflikterna har slukat stora pengar och att man därför reellt sett har mist sina möjligheter att återkomma i en konfliktsituation; och det kanske var det som egentligen åsyftades. Resultatet har blivit, herr talman, att den konflikt som vi nu har genomlidit och som har haft svåra verkningar för tredje man har åstadkommit en meningslös skadegörelse utan att den avsedda effekten har uppnåtts, nämligen att åstadkomma förhandlingar mellan två likvärdiga parter som syftar till ett för båda acceptabelt avtal. Det är självklart att en sådan här lag också får konsekvenser i det långsiktiga perspektivet. En arbetstagare måste självfallet i framtiden när man utlöser en stridsåtgärd fråga sig: Skall den få fortsätta tills vi har mist 10 miljoner, 40 miljoner eller 100 miljoner, eller hur länge skall regeringen acceptera att stridsåtgärderna fortsätter innan man sätter en tvångslag i kraft och pengarna kommer att vara offrade till ingen nytta? Jag tycker med instämmande i de synpunkter som TCO s representant gav uttryck åt sent i natt i televisionen att den fackliga demokratin genom denna tvångslag har fått en allvarlig knäck. Jag beklagar dessutom att den förtroendeklyfta som jag personligen tror existerar mellan många offentliganställda och deras arbetsgivare nu kommer att genom denna lag allvarligt vidgas. Det kommer att innebära ett avbräck i känslan av ansvar och arbetsglädje hos de anställda. Jag skulle vilja sluta med att säga att man självfallet med en tvångslag kan tvinga arbetstagarna tillbaka till jobbet, men man kan inte undertrycka en opinion som växer sig allt starkare bland dem som är anställda i offentlig tjänst i detta land.

Herr talman! Jag skall inte polemisera utan bara ge svar på de frågor som ställdes. Till en början vill jag säga att medlingskommissionerna icke känner sig desavuerade genom dessa åtgärder. Vi har haft kontakter med dem. Det är deras synpunkter som väglett oss när det gällt att bestämma hur lång tidsrymd som behövdes för det här. De har alltså inte själva den uppfattningen att de har blivit överspelade. När det gäller möjligheterna att bedöma verkningarna av konflikterna vill jag säga att jag har alla ärendena med mig och alltså kan se hur utslagen blivit både i den kommunala nämnden och i den statliga nämnden. Det var väl inte i och för sig något som hindrade att man kunde ha gått tillbaka till nämnderna och prövat varje sådant här ärende. Men nu är det ju en lång rad av konflikter, den ena lagd till den andra. Vi har tydligt deklarerat att det är när vi summerar verkningarna av allt detta som vi kommer till resultatet att vi nu kommit i en sådan situation att regeringen måste handla. Och i det läget fanns inte anledning att påyrka en detaljprövning av varje särskild konflikt eller varje område som är berört.

Herr talman! Jag vill bara till inrikesministern säga att det som har gjort att konflikten nu har blivit så omfattande och att den kan bedömas som samhällsvådlig är just de åtgärder som staten-arbetsgivaren vidtagit. Det är ju de åtgärderna som gjort att konflikten trappats upp och som gör att man nu verkligen måste fundera över läget. Den enda konflikt av stor omfattning som inte har prövats i nämnderna är officerslockouten. Jag har förståelse för att man från regeringens sida helst vill komma ifrån att utlösa den lockouten. Men vad jag menade var, att den i lagstiftningen förutsatta prövningen genom statsoch kommunaltjänstenämnderna i dessa frågor borde ha föregått en så drastisk åtgärd som en sådan här tvångslagstiftning vilken träder så väsentliga intressen för nära, något som vi alla i riksdagen tidigare har varit överens om.
Herr talman! Jag beklagar att fru Kristensson tydligen inte lyssnade på mitt anförande tidigare i dag. Annars hade hon fått belägg för att det är väl dokumenterat att även strejkåtgärderna har medfört betydande svårigheter på olika områden.
Herr talman! Jag skall försöka att inte ytterligare förlänga denna debatt. Men det finns väl anledning ändå att konstatera att en av de strejkåtgärder som drabbat tredje man i mycket hög grad, nämligen tågstrejken, hade SR varit berett att dra tillbaka under förutsättning att man kom i gång med ordentliga förhandlingar. Men ändå har avtalsverket tagit just tågstrejken till intäkt för att det var nödvändigt att vidta en så drastisk åtgärd som denna försvarslockout.

Herr talman! Den som tar till orda i detta sena skede av debatten är väl närmast skyldig kammaren en förklaring. Min förklaring är den att jag råkade vara ledamot av 1965 års sammansatta lagoch konstitutionsutskott och att ingen röst från detta utskott hittills hörts i denna debatt. Först skall jag emellertid göra två parenteser. Den ena parentesen gäller inrikesministern Holmqvist som i sitt första anförande sade, att även organisationerna är naturligtvis i sin verksamhet ålagda vissa inskränkningar. Jag håller fullt med honom om det.

Dessa två uttalanden förefaller mig inte riktigt rimma. Den andra parentesen gäller Yngve Persson. Den kan jag snabbt gå förbi — hans uppgörelse med kommunisterna var väl det väsentliga, och den skall jag inte blanda mig i. Men han sade faktiskt att SACO skall tas i örat, och det ordentligt. När han sade det, och på detta fick så många instämmanden, blir saken allvarlig, och man väntade att det från regeringsbänken skulle komma en förklaring. En sådan kom också från statsministern. Jag uppfattade dennes påpekande, att ingripandet varken var avsett att krossa SACO eller som ett skydd för SACO, som en skicklig form för ett avståndstagande från Yngve Perssons bombasmer. Nu till 1965 års utskott. Det har sagts att den utveckling som vi i dag står inför icke var förutsedd. Det är faktiskt inte helt sant; utskottet förutsåg att så kunde bli fallet. Bakgrunden till hela arbetet i utskottet och till propositionen var självfallet 1930-talet, då tredje mans rätt diskuterades som en följetong i riksdagen, i utredningar — 13-mannautredningar och enmansutredningar, den ena utredningen efter den andra — och i andra lagutskottet. Så kom då detta ingripande från socialminister Liibeck — en av högerns representanter i regeringen — som ledde till Saltsjöbadsöverenskommelsen. Man beslöt genom en partiöverenskommelse i andra lagutskottet att avföra tredje mans rätt från diskussionen om lagstiftning och i stället pröva möjligheten av samförstånd och överenskommelser. Det experimentet slog mycket väl ut. Det kan man i dag konstatera. Om herr Lorentzon har en annan mening beror det på att han har en annan utgångspunkt. Han vill klasskamp — han vill omstörtning. Då ser man naturligtvis annorlunda på försonlighet och pacificering. År 1965 var man så efter 30 års förhandlingar mogen att vidga förhandlingsrätten till den offentliga sektorn. Man var emellertid på det klara med vilka risker det medförde. Jag citerar från debatten: ”Redan tanken på strejker eller lockouter inom fångvården, polisväsendet eller, varför inte, försvaret är ju minst sagt chockerande.” Man tog emellertid denna risk, trots att man sade att det var djärvt och kunde få oroväckande konsekvenser. Man såg dock samtidigt till att det fanns ett katthål i propositionen. Det betecknas som ett sådant. När det i propositionen stod att ingen ifrågasätter Kungl. Maj:ts och riksdagens rätt att tillgripa tvångslagstiftning till skydd för vitala samhällsintressen, mötte detta inte någon som helst gensaga i utskottet. Man var med på det — och vem skulle inte vara det? Det fanns emellertid ytterligare en sak som här något har berörts av ett par talare, nämligen ett särskilt yttrande på grundval av motioner från två moderata representanter och en folkpartist i utskottet. Yttrandet är så kort att jag faktiskt skall belasta kammaren med att läsa upp det: ”Utan att därför för närvarande komma till annan slutsats än utskottet gjort, vill vi framhålla att en beredskapslagstiftning skulle innebära vissa fördelar. I förväg skulle då klarhet vinnas om innehållet i en lagstiftning, som eljest skulle bli provisorisk och måhända tillkomma under trycket av en tillfällig opinion i en svår situation. Detta vore ur rättssäkerhetssynpunkt en fördel för de grupper som kan förväntas bli föremål för en sådan punktlagstiftning. Om de erfarenheter som efter hand kommer att vinnas av den nya lagstiftningen skulle bekräfta vad ovan anförts, torde frågan få prövas på nytt.” Det är exakt en situation som vi hamnar i när denna avtalsrörelse är slutförd enligt vad det tycks råda allmänn enighet om. Denna utskottets accept av propositionen och denna nyhet i svensk lagstiftning var ytterligare försedd med vissa reservationer. Det framhölls i debatten att man ansåg sig kunna lita på ansvarskänslan hos organisationerna. Jag vill inte säga att den har brustit i den händelseutveckling som har fört oss fram till dagens situation. Det har naturligtvis skett övertramp. Stridsivern har varit stor. En del är väl förklarligt och en del mindre förklarligt. Men i stort sett skulle jag inte våga något omdöme av innebörd att ansvarskänslan skulle ha brustit. Däremot kan det hända att vi nu efter det att lagen har antagits kan komma i en annan situation. Jag tycker nog att vissa uttalanden från vissa organisationer om vad som skall ske under denna nedkylningsperiod inte är särskilt uppmuntrande i detta sammanhang. Men de kanske har tillkommit i ögonblickets hetta och dämpas kanske så småningom när man får klart för sig den enkla sanningen som i alla fall gäller, nämligen att en uppgörelse förr eller senare måste träffas i varje konflikt. På den punkten delar jag statsministerns förhoppningar, liksom jag med det föregående har velat bekräfta vad herr Hedlund sade om bakgrunden till 1965 års lagstiftning. Det fanns emellertid också en annan förutsättning. Jag citerar ur ett debattinlägg i protokollet: ”Men vi litar också på ansvarskänslan hos statsmakterna och deras förhandlare, att de inte missbrukar sin ställning i detta sammanhang och att de också iakttar spelreglerna.” På denna punkt, herr talman, har det denna gång brustit. Det har brustit så till vida — jag skall inte fördjupa mig i det — som avtalsverket har varit klent med budgivningen åt vissa håll. Detta har t.o.m. en av medlarna offentligt framhållit: ”Det har varit dåligt med buden från avtalsverket.” Det har brustit i för stark stridsiver hos regeringen kulminerande i det huvudlösa beslutet om lockout inom försvaret. Det har brustit i fråga om regeringsuttalanden under hela denna konflikt, då man inte tvekat om att ta ställning gentemot vissa parter i denna konflikt — gång efter annan ställningstaganden, som inte kunnat fattas som annat än en påtryckning som har gått vida utöver det ansvar för samhällsekonomin och penningvärdet som varje regering är skyldig att känna och ge uttryck för. Jag förstår att många av de nu drabbade erinrar sig regeringens passivitet under vilda strejker i fjol. Jag skall bara belysa skillnaden i uppträdande och agerande genom att citera vad ett statsråd sade i en intervju i Vecko-Journalen i fjol våras på frågan: ”Så du är inte särskilt oroad av de vilda strejkerna?” — ”Nej, jag ser dem snarare som ett hälsotecken.” — Så olika mäts det mellan legala och illegala strejker i kanslihuset! Herr talman! Vi befinner oss i en tvångssituation. Vi har framför oss nödvändigheten av ett ingripande, och det är, såsom det har yttrats från regeringshåll, bakom själva tanken en bred opinion i riksdagen. Men jag kan inte komma ifrån — och jag känner ett behov av att ge uttryck åt det — att en stor del av ansvaret för att vi har råkat i denna situation faller på regeringen genom dess fel och försummelser, genom bristande oväld i behandlingen av arbetsmarknadens parter.

Herr talman! Eftersom jag på grund av lokalens storlek och talmannens svårigheter att helt överblicka den inte fick den önskade replik som jag begärde när herr Yngve Persson i Stockholm var uppe i talarstolen, vill jag nu ta tillfället i akt och ställa en fråga till honom efter hans bombastiska anförande. Han säger, efter att först ha förenklat klasskampen till att gälla en kamp mellan högoch lågavlönade, följande: ”Samhället kan inte stå vid sidan om lönepolitiken i fortsättningen.” — Det var ordagrant. I mitt anförande tidigare i dag pekade jag på faran av att den tvångslag vi nu står i begrepp att besluta om kommer att bli prejudicerande och få betydelse för framtiden. Den kommer att bli en inkörsport till nya tvångslagar i vårt land. Efter herr Perssons påstående måste jag faktiskt fråga: Betyder detta att farhågorna i mitt anförande verkligen blir besannade och att tvångslagar i fortsättningen kommer att stiftas för hela arbetsmarknaden? Jag tror att det skulle vara värdefullt för de massor av medlemmar som finns, inte minst inom LO och TCO, att få veta detta i dag. Sedan en sak till, herr talman! Av ett tekniskt missöde yrkade vår talesman i utskottet herr Lorentzon inte bifall till reservationen 5 under punkten C. Detta ber jag alltså att nu samtidigt få göra, när jag ändå står i talarstolen.
Herr talman! Till fru Ryding vill jag säga att jag aldrig, såsom hon påstod, yttrat att klasskampen enbart är en kamp mellan högoch lågavlönade. Jag konstaterade att just den här fighten är en fight mellan högoch lågavlönade, men klasskampen i sin helhet, fru Ryding, har andra dimensioner. Sedan till detta om tvångslagar. Vi har ju en rad tvångslagar på arbetsmarknaden — 40 timmars arbetsvecka, fyra veckors semester — kan vi få flera sådana som ger bättre social kultur, har jag givetvis ingenting emot det. Jag vill inte skjuta bort någon frihet som förvaltas väl, men om vi förvaltar friheten partiellt — alltså på arbetsmarknaden — så att den blir ett hot mot en större och värdefullare frihet, då vill jag att vi skall göra ett ingrepp på det sätt vi finner tjänligt. Jag vet inte, herr talman, om jag kan få svara på ett par andra angrepp och frågor som jag har fått. Det gäller fru Astrid Kristensson. Hon talar om elektriker och anläggningsarbetare med höga löner. Hon har nog haft det sjåigt innan hon fick ihop 50 000 och 70 000-kronorsgubbarna. Men det är ojämnt på svensk lönemarknad, så det finns ju märkliga ting även där. Men skulle det i så fall vara så underligt om en kroppsarbetare för en gångs skull kom upp i denna förtjänst? Fru Kristensson säger att jag skulle ha sagt att det ingenting gör om det blir ett intrång i den fria förhandlingsrätten. Om jag fattat detta rätt, diskuterar vi nu inte den fria förhandlingsrätten; vi diskuterar stridsåtgärder och den politik som lett till dem. Fru Kristensson frågade om jag förnekade SACO som organisation, förmodligen dess existensberättigande. Det kan jag ju inte göra eftersom vi har frihet att organisera oss — jag höll på att säga hur tokigt vi vill. Men jag konstaterar att SACO är en anomali i det moderna samhället. Dess organisationsform och principer är ett hot mot social rättfärdighet, möjlighet till samverkan osv. därför att den bygger på ett privilegiesystem som är ohållbart i framtiden. När det gäller påståendet att den fackliga demokratin skulle komma att få en allvarlig knäck upprepar jag vad jag antydde i mitt anförande. Den knäcken får den fackliga demokratin om fackföreningsrörelsen själv missbrukar sin ställning.
Herr talman! Till herr Persson i Stockholm vill jag säga, att jag inte missunnar någon på den svenska arbetsmarknaden att få det bättre. Tvärtom har jag den uppfattningen att det vore lyckligt ifall vi kunde föra en ekonomisk politik i denna riksdag så att det gåves utrymme för alla att få en skälig del av standardökningen. Det är det som främjar trivseln på arbetsmarknaden och ett gott förhållande mellan olika arbetstagargrupper. Herr Yngve Persson och jag har tyvärr olika meningar om vad den här lagstiftningen innebär. För min personliga del hävdar jag fortfarande att den innebär ett intrång i den fria förhandlingsrätten.
Herr talman! Jag tackar herr Persson i Stockholm för svaret på min fråga, men osökt kommer jag att tänka på att om t.ex. hela Metall går ut i strejk så skulle detta verkligen skada samhället i sin helhet. Är det ett sådant läge herr Persson tänker på när han säger att regeringen kan återkomma med tvångslagar?

Herr talman! Statsministern hade ett antal anföranden nyss, och jag tror att han i varje anförande nämnde något om rekvisitet i den här lagstiftningen, vad som skall krävas för att Konungen skall kunna ta den här fullmakten i anspråk, och han talade hela tiden om väsentliga medborgarintressen. Jag vill upprepa den fråga som jag ställde i mitt anförande tidigare i dag och som jag inte fått något svar på.

Jag tycker att kammaren har rätt att få en deklaration från regeringens sida om vad den menat när den gjort ett annat ordval, eftersom det ordval som man hade 1965 verkligen inte tillkommit på en slump utan just efter en ytterligt minutiös penetrering. Även om utskottet under nattens timmar på den här punkten har skrivit vad man tolkat in i de motionärers skrivning, vilka velat ha denna ändring, så är detta inte till fyllest. Om inrikesministern svarar, eller vem det nu blir från regeringshåll som efter vad jag hoppas kommer att besvara denna fråga, så går det inte att bara hänvisa till utskottets skrivning. Jag förutsätter att regeringen som har skrivit propositionen har haft en tanke bakom förslagen i den. Man kan ju inte bara så där på slarv välja en formulering som ju faktiskt förhandlingsrättslagstiftningen och förarbetena till den egentligen inte har givit oss rätten till, såvitt jag förstår. Vi är ju väldigt laglydiga i detta land och har stor respekt för lagarna i vår tolkning av dem. Nu ser jag att statsministern har kommit in i kammaren, och då får jag kanske ett svar från högsta nivå på denna punkt.
Herr talman! Jag kan svara med två meningar. Jag tycker det är en egendomlig semantik att göra en stor debatt om terminologin. Men ”medborgarintressen” markerar att det i detta fall är just verkningarna för enskilda medborgare — tredje man — som har varit den väsentliga grundvalen för lagstiftningsingripandet.
Herr talman! Jag vet inte om det är fråga om någon semantik och inte heller har det varit någon stor debatt. Jag ställde i all anspråkslöshet en fråga tidigare och hoppades att jag skulle få ett svar på den. Jag upprepade min fråga därför att jag ansåg att kammaren faktiskt måste veta vad det är den beslutar om. Jag skall nu i stället fullfölja min andra fråga. Av vilken anledning har man ändrat ordval? Anser inte statsministern att det beslut vi fattade år 1965 på något sätt är förpliktande? Det skulle ju vara vägledande för vidtagande av åtgärder av detta slag.
Herr talman! Man kan gott säga att detta lagförslag principiellt självfallet bygger på de tankegångar som låg till grund för 1965 års lagstiftning. Jag är anhängare av att lagstiftning och lagtextord så långt det är möjligt skall spegla verkligheten. Eftersom det i detta fall är just verkningarna för enskilda människor i samhället — inom socialvården och på många andra ställen — som har varit det väsentliga, så anser jag att ”medborgarintressen” i detta fall är ett bättre ord. Så enkelt är det.
Herr talman! Nu har vi faktiskt fått två förklaringar. Statsministerns svar är att uttrycket medborgarintresse bättre speglar verkligheten, den som han umgås med dagligen. Det var ju inte direkt en koncis förklaring. Men vi har tidigare i dag fått en annan förklaring från socialdemokratiskt håll, av vilken det med all tydlighet framgick att man hade ändrat ordvalet med hänsyn till att en nämnd hade uttalat sig om att två av dessa strejker och lockouter inte var samhällsfarliga. Det var därför man ville ha bort ordet samhälle och i stället införa ordet medborgare.

Herr talman! Jag återkommer till denna skendebatt som statsministern talade om. Jag gör det därför att jag anser att det här är en mycket viktig principfråga som kan uttryckas med följande få ord: Om någon ställer villkor för viss medverkan och de villkoren inte uppfylls skall vederbörande vara fri från medverkan utan att behöva beskyllas för bristande civilkurage, eller vad det var statsministern talade om. Jag vill deklarera, att efter att ha hört statsministerns svar och efter att ha hört meningsutbytet mellan statsministern och herr Helén så är jag beredd att i princip acceptera det föreliggande lagförslaget. Men våra ändringsyrkanden kvarstår trots detta. Jag kommer också att fullfölja kravet på yrkandet under punkten D av två skäl. Jag kommer att göra det dels därför att vårt förslag och motiveringen för det ger ett ännu tydligare uttryck åt vad vi syftar till än vad som nu kommit fram och dels därför att jag betraktar uttalandet i reservationen 4 vid B i utskottets hemställan som så väsentligt att det bör ställas under votering. Men detta innebär också att vi icke fullföljer de tankegångar som finns uttryckta i det särskilda yttrandet av herr Nordgren.
Herr talman! Herr Bohman har tidigare uttryckt tacksamhet för att jag i dag, på en annan punkt, angrep honom. Han bör vara dubbelt tacksam för att jag genom den förnyade debatten möjliggjorde för honom att gå sin via dolorosa till ett hedersamt slut.

Herr talman! Jag skall inte så här i debattens sista minuter fresta kammarens ledamöter och deras tålamod med något långt anförande.

Av detta uttalande och denna massiva socialdemokratiska uppslutning torde framgå var socialdemokraterna står ideologiskt när det gäller centralisering och decentralisering. Jag har som centerpartist funnit det angeläget att notera denna inställning.
Herr talman! För att undvika att herr Yngve Persson nödvändigtvis skall behöva vandra ända hit vill jag säga: Om fru Jonäng har uppfattat herr Yngve Perssons inlägg som ett angrepp på lokaliseringspolitiken har hon definitivt hört fel. Det var helt andra ting han talade om.
Herr talman! Jag vill bara säga att jag för säkerhets skull avlyssnade anförandet och särskilt dess senaste del på band. Sista meningen har jag återgivit exakt och det är utan tvekan fråga om centralism contra decentralism.
Herr talman! Om fru Jonäng följde anförandet borde hon ha funnit att det gällde hur man skall lägga upp en förnuftig lönepolitik i den delen. Fru Jonäng får således föra en lönepolitisk diskussion med herr Persson i Stockholm.
Herr talman! Jag vill intyga att statsministern har uppfattat mig riktigt. Jag är förvånad över att fru Jonäng kunde tro att mitt anförande handlade om något annat. Jag vill förtydliga mig litet, herr talman. Om vi för en decentralistisk politik, där varje grupp slår sig till vad den kan, får vi kaos på lönemarknaden och det är detta kaos som är ett hot mot demokratin. Detta och ingenting annat menade jag.
Herr talman! Herr statsministern sade att det var fråga om lönepolitiken och det har jag uppfattat att det hela har rört sig om. Sämre än så är inte min uppfattningsförmåga, men enligt min mening är frågan om decentralisering och centralisering i lönepolitiken inte vår angelägenhet utan det är en angelägenhet för arbetsmarknadens parter.

Jag är tacksam för utrikesministerns svar. Det är kanske inte helt egentligt att säga att USA:s regering har nöjt sig med att inte ta avstånd från de sydvietnamesiska uttalandena. Den har inte bara låtit bli att ta avstånd från marionetterna i Saigon, den har tvärtom hejat på. I ett tal den 8 mars, som refereras i International Herald Tribune den 9 mars — tidningen kom i dag — sade utrikesminister Rogers enligt referatet att ”det inte finns något skäl varför Sydvietnam skulle åläggas några som helst restriktioner i militärt hänseende” i operationer mot Nordvietnam. Han fortsatte enligt referatet med att påstå att Nordvietnam har ”skyddade baser” och ”använder dem mot våra styrkor och använder dem ostraffat”.

Det kommer rätt klart fram, trots att det är embargo på nyheter från krigsskådeplatsen, att USA och dess marionetter befinner sig i en desperat militär situation. I en sådan situation har de varje gång tidigare vidtagit desperata åtgärder och upptrappat och utvidgat kriget.

Det händer ibland att man får referat som inte stämmer med den text man får senare. Det blir faktiskt en uppgift för historiker att avgöra vilken text som är korrekt och vilken som inte är det. Jag gick efter den text som kom i tidningen i morse.

Fru talman! Herr Sune Olsson i Stockholm har frågat chefen för inrikesdepartementet om han ämnar vidta någon åtgärd för att hejda uppbromsningen av byggnadsverksamheten vid Frescati universitetsområde, vilken enligt frågeställaren redan medfört och ytterligare hotar medföra arbetslöshet för byggnadsarbetare. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Sysselsättningen vid universitetsutbyggnaden i Frescati har minskat något under de senaste månaderna. Detta beror på att den första etappen håller på att färdigställas och inte på att några åtgärder vidtagits av statsmakterna för att dämpa byggnadstakten. I själva verket har sysselsättningen varit större än ursprungligen planerat. Enligt gällande planer kommer nya byggnadsarbeten att påbörjas i höst. De nya arbetena kommer att medföra att sysselsättningen åter ökar till vintermånaderna 1972.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
Från jul räknat har huvudentreprenören Reinhold Gustafsson permitterat tio betongarbetare och 30 timmermän. Den entreprenör som svarar för grundläggningsarbetena, Bergendahl och Höckert, har permitterat hela arbetsstyrkan på ca 40 man egentliga byggnadsarbetare. Utöver detta har ett 50-tal arbetare, anställda av olika underentreprenörer, flyttats från arbetsplatsen eller blivit arbetslösa på grund av arbetsbrist. Ytterligare permitteringar planeras av huvudentreprenören Reinhold Gustafsson inom en till två veckor. Fram till semestern räknar man med att hela arbetsstyrkan skall vara permitterad så när som ett 20-tal man som skall gå på justeringsarbeten. Nu säger herr Sträng att nästa etapp, alltså Kemikum, fortsätter i höst. Då har jag fått svar på min fråga, och det skall jag vidarebefordra till de arbetslöshetshotade byggnadsarbetarna så att de får veta att de kan räkna med att stämpla tills vidare. Jag skulle emellertid vilja följa upp frågan till herr Sträng. Överväger statsmakterna att påbörja nästa etapp tidigare för att inte ytterligare öka arbetslösheten bland Stockholms byggnadsarbetare? Jag vill också fråga finansministern om han tycker att det är ekonomiskt och ett uttryck för god planering att man på det här sättet rycker sönder produktionen. Det är förenat med stora kostnader för byggnadsföretagen att bryta en produktion och flytta alla sina maskiner och andra produktionsredskap, och det är kostnader som samhället får stå för. Det blir alltså högre anbudskostnader. Men det viktigaste är att de sammansatta yrkeslagen splittrats och tvingas leva på arbetslöshetsunderstöd. Skulle det inte vara mer ekonomiskt att driva ett sådant här stort projekt som en enhet och i ett sammanhang?
Fru talman! Tyvärr är det ju så att byggnadsarbetsmarknaden är säsongbetonad. Vi strävar när det gäller de statligt reglerade byggena medvetet efter att ta ner dem under sommarhalvåret och i stället hålla dem så långt som möjligt i gång under vinterhalvåret. Det är en naturlig strävan för att balansera den fria marknadens säsongväxlingar, som går åt rakt motsatt håll, dvs. expanderar under sommaren och tas ner under vintern. Nu hade det i planerna avdelats 22 miljoner för den här verksamheten under budgetåret 1970/71. Vi har ändå hållit det i gång i sådan utsträckning att det är — om jag minns rätt — icke mindre än 35 miljoner som disponeras under budgetåret 1970/71 för ändamålet. Sedan är det naturligtvis onyanserat uttryckt av frågeställaren, när han säger: Skall då de här byggnadsarbetarna vara hänvisade till att stämpla under sommaren? Här i Stockholmsområdet brukar byggnadsarbetsmarknaden se annorlunda ut under sommaren. De borde ha goda möjligheter att få ett annat byggnadsarbete. Mot bakgrunden av dagens debatt kan ju dessutom herr Olssons förbundskamrater välsigna den här riksdagen, som med så stark majoritet har tagit avstånd från hans eget votum för en stund sedan, vilket skulle ha inneburit tiotusentals arbetslösa förbundskamrater för frågeställaren.

Fru talman! Herr Sträng missuppfattar mig. Det gällde inte att de skulle stämpla i sommar, utan det är just nu som läget är akut. Över 2000 byggnadsarbetare går arbetslösa. Det är ju bra att regeringspartiet och andra partier nu är intresserade av problemet att byggnadsarbetare kan bli arbetslösa. Men det har de varit i många år, och den här vintern har vi det bästa byggväder som jag har upplevat — jag har visserligen bara jobbat i industrin under 12 år. Det har i alla fall varit som en sommar. Det förefaller som om det skulle vara svårare att bli arbetslös på grund av en eventuell SACO-strejk än på grund av regeringens finanspolitik. Visserligen är det förargligare — det håller jag med om — och man vänder sitt hat eller sin ilska mot dem som strejkar. Men jag försäkrar att det är precis samma arbetslöshetsunderstöd osv. Oavsett orsaken till arbetslösheten drabbas individen och hans familj på samma sätt. När nu den offentliga verksamheten byggs ut och det uppstår arbetslöshet en sådan här vinter, tycker man att statsmakterna borde kunna satsa mera pengar för att driva utbyggnaden i högre takt än vad som möjligen var planerat, så att antalet arbetslösa inte ökar ytterligare.
Fru talman! Jag har bara velat efterlysa konsekvensen i frågeställarens inlägg. Han har rätt, som företrädare för en grupp, att bekymra sig om den arbetslöshet som eventuellt kan bli följden av att antalet anställda i Frescati nu blir reducerat eftersom den första etappen är färdig. Men då bjuder ju konsekvensen, om han tänker efter själv, att han sätter sig in i sitt eget ställningstagande här för en stund sedan som, om riksdagen hade följt honom, skulle ha inneburit en mångdubbelt större arbetslöshet för byggnadsarbetarna här i Stockholm. Man tvingas, om man ger sig in i politiken, att försöka vara konsekvent i sina ställningstaganden. Det är kanske litet otur för vår nye ledamot av kammaren att han råkar få den här debatten just i dag såsom en relief till vad de övriga inläggen här i dag har inneburit.

Fru talman! Herr Åsling har frågat om jag med hänsyn till den aktuella situationen på arbetsmarknaden är beredd att redogöra för vilka åtgärder som planeras för att upprätthålla beredskapsarbeten i tillräcklig omfattning. Omfattningen av beredskapsarbetena kan inte ses isolerad från övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jag vill därför lämna några uppgifter om antalet personer berörda av några sysselsättningspolitiska insatser innevarande år jämfört med förra året. Antalet personer i beredskapsarbete var i februari månad förra året 16 700 personer. Vid samma tid i år var det 18 700. Antalet arkivarbetare var 7300 i januari 1970. Motsvarande siffra för i år var 9 300. Det är alltså 4 000 fler personer sysselsatta i sådana arbeten i år än vad det var för ett år sedan. Antalet personer i arbetsmarknadsutbildning har vidare ökat från 40 000 i januari förra året till 53 000 vid samma tid i år. Vad därefter gäller planeringen av beredskapsarbeten är det nödvändigt att en sådan pågår kontinuerligt. Såväl olika statliga organ som kommuner och andra intressenter är engagerade i denna verksamhet. Några speciella åtgärder för att upprätthålla arbetslöshetsberedskapen i detta avseende är alltså inte erforderliga.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är den aktuella situationen på arbetsmarknaden och den tydliga konjunkturavmattning som vi måste notera. Antalet arbetslösa var vid februariräkningen ca 60 000, medan motsvarande tal i fjol vid samma tid var 51 000. Denna ökning av antalet arbetslösa har kommit till stånd trots den ovanligt milda vintern och den därav följande låga säsongarbetslösheten. Konjunkturavmattningen avspeglas också i registreringen av antalet lediga platser, som i fjol vår pendlade mellan 50 000 och 80 000 men nu i februari var nere i 30 000. Det är i detta läge som länsarbetsnämnderna uppmanats skära ner kostnaderna för beredskapsarbeten denna vår med 11 procent. Det har sagts att den nedskärningen måste ske för att de tillgängliga resurserna skall kunna användas för att bereda de drygt 9 000 arkivarbetarna sysselsättning fram till halvårsskiftet. Även om budgetläget är ansträngt måste man göra klart för sig att denna restriktiva inställning till beredskapsarbetena får beklagliga konsekvenser. Jag kan exemplifiera med situationen i mitt eget län, Jämtlands län: Vi hade i februari i år nästan exakt samma antal arbetslösa som i fjol, nämligen drygt 1 500. Samtidigt var tillgången på lediga platser mindre än två tredjedelar av antalet i fjol. Ökade insatser sker även där på sektorn för omskolning, men samtidigt har ramen för beredskapsarbeten dragits ned högst betydligt och antalet den vägen tillgängliga arbetstillfällen minskat. I detta läge kommer så den ytterligare åtstramningen. Antalet arbetare vid beredskapsarbeten på vägar, som i fjol var 521, var i år i februari mindre än hälften, och en ytterligare nedgång är ofrånkomlig med hänsyn till bristen på medel. Jag tror att förhållandena är likartade i många andra län, inte minst i Norrland. Det är givetvis nödvändigt att man kan hålla arkivarbetarna i gång på detta sätt. Men hur tänker man förfara med den äldre arbetskraft som sysselsätts i vägbyggnad? Det kan inte vara rimligt att ytterligare försvåra för denna oftast äldre och svårplacerade arbetskraft att finna sin försörjning. Och hur tänker man då, herr statsråd, behandla den framställning om extra medelstilldelning som kommit från arbetsmarknadsstyrelsen?

Fru talman! Man brukar ju inte i förväg i ett interpellationseller frågesvar ge besked om hur man kommer att ställa sig och vad ett förslag som skall lämnas till riksdagen kommer att innebära. Jag vill bara säga att vi har dessa frågor under uppmärksamhet. Jag kan också nämna att vi har strävat efter att försöka, för att få en så god hushållning som möjligt med de tillgängliga medlen, styra över så mycket som möjligt av sysselsättningen på skogsarbeten eller andra beredskapsarbeten, som inte är fullt så kostnadskrävande som vägbyggnadsarbetena. Herr Åsling vet säkerligen lika väl som jag att det är den typen av beredskapsarbete som drar de största kostnaderna. Det ligger naturligtvis betydande värden i att göra sådana väginvesteringar; det är ju inte pengar som rinner bort. Men när man vill hushålla med de begränsade resurserna och eftersträvar att så många som möjligt skall få sysselsättning, var kanske just exemplet med vägarbetena inte särskilt väl valt, eftersom vi där avsiktligt har försökt hålla igen för att få en större verksamhet i skogssektorn.
Jag noterar att denna fråga om medelstilldelning för beredskapsarbeten alltjämt är under behandling och tar mig friheten uttrycka förhoppningen att ökade resurser skall kunna ställas till förfogande. Som det nu ser ut måste annars många angelägna beredskapsarbeten upphöra eller begränsas, många gånger på ett sätt som gör det svårt även för den lokala arbetsmarknadsmyndigheten att företa en omplacering. Den äldre, svårplacerade arbetskraft som bl.a. sysselsätts i vägarbeten har ofta inte något annat egentligt alternativ. Möjligen kan det tänkas att en del av den arbetskraften kan sysselsättas i skogsbruket, men av skilda skäl kan inte alla placeras där. Jag hoppas, herr statsråd, att det skall bli tillfälle att beakta dessa synpunkter när framställningen från arbetsmarknadsmyndigheterna om extra anslag skall behandlas.
Fru talman! Herr Wikner har frågat om jag kommer att vidtaga några åtgärder för att öka bostadskvoten för prioriteringsorter belägna inom norra stödområdet. Något beslut om prioritering av vissa orter inom det norra stödområdet har ännu inte fattats av statsmakterna. Som jag redovisade i propositionen 75 till 1970 års riksdag kommer en ortsklassificering som innebär prioriteringar att ingå som ett viktigt moment i det regionalpolitiska handlingsprogram som jag avser att redovisa för riksdagen under hösten 1972 och som bl.a. skall bygga på Länsprogram 1970. Jag vill emellertid erinra om att man redan i samband med Länsplanering 1967 i ett antal län gjorde klara prioriteringar av vissa orter när det gäller fördelningen av de regionalpolitiska insatserna. Dessa prioriteringar fick riksdagens stöd år 1969. I ett särskilt cirkulär anbefallde Kungl. Maj:t samtliga statliga myndigheter — sålunda även bostadsmyndigheterna — att i beslut som har regionalpolitisk betydelse beakta resultatet av Länsplanering 1967. Jag vill samtidigt erinra om att det i huvudsak är bostadsbyggnadsbehovet som skall ligga till grund vid fördelning av bostadslåneramarna och att de regionalpolitiska frågorna endast är en av de faktorer som skall beaktas vid fördelningen.

Fru talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för detta svar, som jag bedömer som positivt. Det som föranlett mig att framställa denna fråga är den oro som uttalats inom norra stödområdets lokaliseringsorter på grund av knappheten på byggnadskvoter. Jag vill nämna att i den köping där jag bor, nämligen Sveg, har man för 1971 anmält ett byggnadsbehov på 11 000 kvadratmeter, dvs. 110 lägenheter, och man har tilldelats 3 000 kvadratmeter, dvs. 30 lägenheter, detta enligt förvaltningschefens uppgifter. Sveg har expanderat kraftigt de senaste åren på grund av regeringens lokaliseringspolitik. Det skulle vara synd, om denna utbyggning nu hämmades av brist på bostäder. Jag hoppas att så inte blir fallet, och då är farhågorna oberättigade. Om man jämför tilldelningen i riket år 1971 finner man att Storstockholm fått mer än dubbelt så mycket som de fem nordligaste länen. Jämförelsesiffrorna är 1 817 400 kvadratmeter, således 23 procent, och för de fem nordligaste länen 849 800 kvadratmeter, således 11 procent. Storgöteborg har också fått mer än Norrlandslänen, nämligen 860 400 kvadratmeter, alltså 11 procent. Jag kan inte bedöma behovet på olika platser, men enligt uttalanden är det tydligt att många lokaliseringsorter är i stort behov av en ökad bostadskvot. Jag ställer därför frågan: Kommer tilläggskvot att föreslås? Det har viskats något om det. Jag vill till detta uttala den förhoppningen att lokaliseringsorterna i norra stödområdet blir prioriterade, om det kommer en tilläggskvot. Det är förenligt med att främja industrilokaliseringen inom detta område, och det har således även med sysselsättningen att göra. Jag ber att ännu en gång få tacka. Kan jag få svar på frågan om vi kommer att få tilläggskvoter, vore jag också tacksam.
Fru talman! Det är säkert bekant för de ledamöter i riksdagen som sysslar med bostadsfrågorna i utskottsbehandlingen att vi för innevarande år räknar med ett bostadsbyggande på garanterat 95 000 lägenheter. Det gör det självfallet möjligt att fördela ytterligare ett antal lägenheter liksom vi har brukat göra när vi kommit ett stycke in på året. Men jag vill ändå erinra om att vi har anledning att räkna med att det blir en något knappare tilldelning än i fjol. Vi får försöka göra fördelningen så rättvis som möjligt, och det är självklart att orter där man har och kan påräkna en utveckling bör ihågkommas så långt det är möjligt vid den fördelningen.

Fru talman! Det var värdefullt att få detta bekräftat av inrikesministern. Jag tar fasta på att en hel del av denna bostadskvot då går till norra stödområdet.

Fru talman! Fru Hansson har frågat om regeringen mot bakgrund av de senaste månadernas starkt ökade arbetslöshet i Västerbotten planerar att vidta några speciella åtgärder för att öka sysselsättningen i länet. Det pågår en ständig strävan att tillföra skogslänen fler arbetstillfällen. Förra årets beslut om utbyggnad av det regionalpolitiska stödet är ett av de viktigaste inslagen i dessa strävanden. Jag vill särskilt peka på det särskilda sysselsättningsstödet i det inre stödområdet. Det är ännu för tidigt att uttala sig om effekten av detta stöd på längre sikt. Preliminära uppgifter visar dock att det redan nu föreligger ett ganska stort antal ansökningar om sysselsättningsstöd från företag i inlandet, som har de besvärligaste sysselsättningsproblemen. Vad gäller speciellt Västerbotten vill jag peka på några aktuella planer. Som redan meddelats i annat sammanhang har regeringen för avsikt att lägga fram förslag om att Skogshögskolan och en filial till arbetsmedicinska institutet med tillsammans 370 anställda förläggs till Umeå. En industri som beräknas sysselsätta drygt 100 personer kommer att förläggas till Vilhelmina. Utredningen om etablering av s.k. industricentra undersöker förutsättningarna för att förlägga ett sådant centrum till Västerbotten. Glesbygdsutredningen förbereder en speciell sysselsättningsplanering i Åseleblocket. Det finns alltså flera projekt av betydelse för sysselsättningen i Västerbottens län. Till detta kommer de allmänna arbetsmarknadspolitiska insatserna som främst i form av beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning har stor omfattning i länet.

Fru talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för svaret, och jag vill också uttrycka min tacksamhet över vad som gjorts för Västerbottens län och för vad man planerar att göra. Anledningen till min enkla fråga är den oroande utvecklingen av arbetslösheten i Västerbotten de senaste månaderna. I februari månad i år hade vi drygt 1 000 fler arbetslösa än motsvarande tid i fjol. Arbetslösheten har ökat i snabb takt sedan i slutet på fjolåret. I december månad 1970 hade vi 3 014 arbetslösa, i januari ökade antalet till 3397 och i februari nåddes rekordsiffran 3 543. De tre senaste månaderna har arbetslösheten alltså ökat med drygt 500, trots att vi hade 2391 placerade i beredskapsarbete och 2659 i arbetsmarknadsutbildning. Speciellt oroande ser jag det vara att Umeåregionen visar en sådan uppgång i antalet arbetslösa. I februari 1970 hade vi 606, i februari i år 1386 anmälda arbetslösa, en ökning alltså på ett år med drygt 100 procent eller med 780 personer. Byggnadsarbetarna har drabbats hårdast. Men även transportarbetarna visar hög arbetslöshet. Inom de flesta branscher har antalet lediga platser att öka sysselsättningen i Västerbottens län under samma tid minskat. Industrifattigdomen i Umeområdet gör det också svårt för de arbetslösa att finna andra arbetsuppgifter. För att belysa det allvarliga i situationen för byggnadsarbetarna kan en jämförelse i fråga om utbetalade arbetslöshetsunderstöd göras. Från den 1 januari till den 9 mars 1970 utbetalades i runda tal 530 000 kronor i arbetslöshetsunderstöd. Under samma tid i år har man betalat ut 1053 000 kronor. Det finns många orsaker till den nu uppkomna situationen. Ett nedbantat offentligt byggande, ett kraftigt minskat vägbyggande, nedläggningar av flera företag och en sågbrand är några av de väsentligaste anledningarna. En räddning vid tidigare liknande situationer med kraftig uppgång i arbetslösheten i Västerbotten har varit att regeringen kraftigt ökat på anslagsgivningen till beredskapsarbeten. Jag skulle vilja fråga om regeringen har för avsikt att göra någon ytterligare satsning på beredskapsarbeten i Västerbotten. Och jag undrar också om statsrådet har några besked att ge om planerade lokaliseringssatsningar för ersättningsindustrier i bl.a. Bureå och Rundvik. Vi har också Vindelnområdet där situationen är ytterst besvärlig och där man fortfarande hoppas på någon lokalisering. Där är känningen av de bortfall av jobb som Vindelälvsbeslutet innebar mycket stor.
Fru talman! Jag vill gärna säga att jag är väl medveten om att Västerbotten haft en ganska bekymmersam utveckling, speciellt när det gäller byggnadsarbetarna. Vi hade för en stund sedan ett replikskifte mellan finansmininstern och en ledamot från Stockholm, där man bekymrade sig för sysselsättningen för byggnadsarbetarna. Näst efter Stockholm är faktiskt Västerbotten det län där man haft den största ökningen av arbetslösheten just på det området. Jag vet naturligtvis också att Västerbotten fått känning av den allmänna utvecklingen. Men jag vill samtidigt betona att arbetslösheten dock inte är av en sådan karaktär att man kan säga att det behövs några panikartade åtgärder. Vi har inte totalt kommit över 60 000 arbetslösa, och normalt brukar vi anse att vi har fått lov att tolerera en arbetslöshet som legat någonstans mellan 40 000 och 60 000 under vintern. Som jag sade i ett tidigare svar är frågan om en ytterligare satsning på beredskapsarbeten under beredning i departementet, men jag är hindrad att närmare gå in på det i dag.
Fru talman! Jag tackar för beskedet att det nu undersöks om det kan bli flera beredskapsarbeten också i Västerbotten. Jag har mest uppehållit mig vid situationen i Umeområdet. Det beror på att arbetslösheten där har ökat mest under de senaste tre månaderna, närmare bestämt med 500 personer. Umeås roll såsom uppfångare av dem som tvingas flytta från inlandet är nu hotad, om inte den här utvecklingen i arbetslivet kan brytas. Vart skall dessa människor ta vägen? De kan inte flytta tillbaka till sina kommuner, ty där finns inte arbete. Alternativet för dem blir att flytta söderut, där arbete kan ges. Detta anser jag vara mycket olyckligt. Vi har faktiskt inte råd med en ytterligare åderlåtning av befolkningen i Västerbotten. Vi vill ha kvar dem vi har inom länets gränser. Därför vädjar jag till inrikesministern att se till att arbetsmarknadsstyrelsen kan få resurser att vidta snabba åtgärder i den nu akuta situationen, speciellt i Umeområdet.

Fru talman! Herr Svensson i Malmö har frågat mig om vilken praxis som gäller för närvarande när det gäller huruvida en politisk flykting beviljas eller icke beviljas asyl i Sverige. Enligt 2 § utlänningslagen gäller som huvudregel att politisk flykting som är i behov av fristad i vårt land inte skall vägras tillstånd att vistas här. En politisk flykting som redan har rätt att vistas i annat land anses i praxis inte ha behov av fristad här. Jag vill emellertid påpeka att det endast undantagsvis förekommer att utlänning som söker fristad här betecknas som politisk flykting redan vid tillståndsgivningen. Frågan om utlännings ställning som politisk flykting prövas därför i regel först i samband med verkställighet av beslut om avlägsnande ur riket. Enligt 53 § utlänningslagen får utlänning vid verkställighet av avvisning, förpassning, förvisning eller utvisning inte sändas till land där han löper risk att bli utsatt för politisk förföljelse och inte heller till land där han inte åtnjuter trygghet mot att sändas till land i vilket han löper sådan risk. Våra bestämmelser om politiska flyktingar är grundade på reglerna i 1951 års FN-konvention angående flyktingars rättsliga ställning. Slutligen kan jag nämna att frågan om politiskt flyktingskap för närvarande behandlas av utlänningsutredningen som väntas komma med betänkande under första halvåret 1971.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. En politisk flykting skall enligt lagen inte vägras fristad i riket utan synnerliga skäl. Men asylrätten tillämpas på ett växlande och egendomligt sätt. Tre problem är särskilt aktuella. För det första: Vem är politisk flykting? Man blir inte nödvändigtvis bedömd som sådan även om man har goda skäl. Det har förekommit och förekommer att invandrarverket avvisar politiska flyktingar på ickepolitiska grunder. Med stöd av utlänningslagens 19 § grundar man t.ex. avvisning på att den hitkomne antas sakna möjlighet att försörja sig — antaganden som invandrarverket inte alls är skyldigt att styrka. För det andra kan en politisk flykting avvisas till tredje land. Det tycks ofta ske utan hänsyn till konsekvenserna, trots att dessa enligt lagen skall beaktas. Några portugiser håller sig just nu illegalt gömda i Sverige. De har vägrat tjänstgöra i den krigförande Afrikaarmén. Det finns beslut om deras avvisning till Frankrike. De misstänker på goda skäl att Frankrike har utlämningsavtal med Portugal. Sådana avtal är inte ovanliga. Under Algerietkriget hade Belgien liknande avtal med Frankrike beträffande algeriska nationalister. Även i andra fall är det ofta risk för att en politisk flykting avvisas till tredje land. Saknar vederbörande rätt att uppehålla sig i det tredje landet, finns risken att han på rent formella grunder avvisas vidare — exempelvis till hemlandet. Slutligen har förekommit att avvisningsbeslut mot utländska medborgare verkställts trots att nådeansökan avsänts till regeringen. Ett tragiskt sådant fall var Kotsikos, den grekiske oppositionsmannen, som det officiella Sverige befordrade i militärjuntans händer. Det finns fler liknande fall. Jag vill fråga herr statsrådet: Avser statsrådet att skapa formell garanti för att åtgärder inte verkställs innan regeringen i sådana fall sagt sitt? Vad kommer att ske med de här nämnda portugiserna? Och till sist: Anser regeringen den brasilianska militärdiktaturen vara av det slaget, att medborgare i Brasilien kan ha skäl att söka politisk asyl i Sverige?

Fru talman! Jag vill gärna bekräfta att det förekommer att personer som åberopar politiskt flyktingskap inte kan göra gällande att de har rätt att stanna här av just detta skäl.

Därför har det förekommit utvisningar även av personer som åberopat att de varit politiska flyktingar, i sådana fall där grunden för påståendet har varit mycket illa styrkt och där man kanske tvärtom kan säga — så har det varit i flera fall som jag känner till — att det förelegat en grov brottslig belastning både i vårt land och i andra länder. Jag vill göra herr Svensson uppmärksam på att flyktingar inte så sällan som en sista utväg anför att de är utsatta för risken att få lida politisk förföljelse när de återkommer till sitt hemland. Men det här är svåra saker. Det nämns här ett speciellt namngivet fall, men det skall jag inte gå in på. Jag kan dock försäkra herr Svensson att det inte på något sätt var styrkt att det fanns risk för någon politisk förföljelse — detta framgick också av den fortsatta handläggningen — men väl att den förvisningen skedde på god grund, eftersom den person det rörde sig om inte hade haft förmåga att försörja sig vare sig här eller i något annat land som han tidigare hade besökt. När det gäller Portugal är vi medvetna om att ett antal personer just har åberopat risken av politisk förföljelse. Sådana ärenden är under behandling, men jag kan självfallet inte gå in på dem i dag.

Fru talman! Herr inrikesministern försöker försvara en del fall, som tidigare har angripits, med att påpeka att det förekommer fall där det i och för sig kan finnas goda grunder för en utvisning. Det var emellertid inte de fallen jag frågade om, utan jag frågade om de fall, där det med övervägande sannolikhet är så, att vederbörande kan bli utsatt för politisk förföljelse, därför att det rör sig om sådana regimer och länder att den risken är högst uppenbar.

Statsrådet var här inne på en annan sak, nämligen förmågan att försörja sig, en förmåga som tydligen utgör någon sorts mer eller mindre dunkelt kriterium i vissa sådana här fall.

Politiska flyktingar bär emellertid, herr statsråd, mera sällan med sig mindre förmögenheter, och uppehållstillstånd i detta land skall väl heller inte beviljas mot uppvisande av mindre förmögenheter.
Fru talman! Låt mig bara säga en sak. Om herr Svensson i Malmö hört sådana rykten, tycker jag att han skall avvisa dem mycket bestämt. Jag har inte anledning att på något sätt tro att man bedömer rätten att stanna i detta land med hänsyn till vederbörandes förmögenhetssituation. Jag har aldrig mött något fall där jag haft anledning att tro att sådana ovidkommande ting spelat in.

Fru talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat civilministern om han avser att vidta några ändringar beträffande riktlinjerna vid fördelningen av bostadskvoten mellan i första hand länen och i andra hand olika regioner inom länen. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. De av riksdagen antagna riktlinjerna för bostadsbyggandets regionala fördelning innebär i huvudsak att bostadsbyggnadsbehovet bör ligga till grund vid fördelningen. Oavsett det totala bostadsbyggandets storlek skall alltså de olika delarna av landet få sin med hänsyn till behovet riktiga andel. Hänsyn skall härvid tas till bl.a. bostadsbristens storlek, näringslivets expansion, regionalpolitiska strävanden och behovet av att ersätta omoderna bostäder. Det finns enligt min mening inte någon anledning att ändra dessa riktlinjer.

Fru talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för svaret på min fråga. Det är tydligt att han inte avser att komma med några nya riktlinjer beträffande fördelningen utan ämnar fortsätta enligt de bestämmelser som nu råder. Vi vet att fördelningen till länen i de yttre områdena nedskrivits, medan man lagt mera på de stora tätortsområdena, storstadsområdena. Vi har för vårt läns vidkommande fått vidkännas en nedskärning med ca 300 lägenheter per år, och det är klart att detta känns. Det heter i svaret att ”bostadsbyggnadsbehovet bör ligga till grund vid fördelningen”. I vårt län har vi många expansiva orter. Vi har ett ganska svagt bostadsbestånd, där ett ersättningsbyggande är mycket väl påkallat, och vi har områden där regionalpolitiska strävanden måste vägas in i bilden. Närmast är det väl till detta sistnämnda jag har velat anknyta. I det kommunblock där jag hör hemma har man räknat med att under 1971 och de närmaste fyra åren framåt kunna bygga 268 lägenheter per år. För detta år har vi tilldelats 149 lägenheter. Det är klart att detta är högst otillfredsställande i ett läge då vi försöker bygga bostäder för att bereda möjligheter för lokalisering av företag till vårt block. Och att behovet av ökade sysselsättningsmöjligheter är oerhört stort och något som vi har haft anledning att diskutera i många sammanhang vet jag att inrikesministern är väl förtrogen med. Vi skulle alltså behöva en helt annan tilldelning av bostadskvot. Jag tror också att det vore riktigt att man gjorde denna tilldelning över en längre tidsperiod, t.ex. delade ut bostadskvoter för treårsperioder. På det sättet skulle man kunna få större kontinuitet, förbilliga byggandet, slippa ryckigheten osv., och det vore en väsentlig sak.
Fru talman! Får jag säga till herr Westberg att vi gärna vill se det så, att om det finns möjlighet till en industriell expansion så bör man naturligtvis också så långt möjligt tillgodose denna genom tilldelning av bostäder. Men ibland har folk föreställningen att bara man får en kvot att bygga bostäder kommer industrin också när man har någonstans att bo. Jag antar att herr Westberg inte har resonerat på det sättet utan menar att det måste vara samordning mellan industriell expansion och ökat bostadsbyggande. I så fall är jag helt överens med honom om att det bör beaktas.

Fru talman! Självfallet har jag inte den uppfattning som inrikesministern nämnde, att man skulle få företag så snart man hade bostäder att erbjuda. Men det går nog inte att diskutera bort att det finns ett sammanhang här. Det är svårt att intressera företag att komma till en ort om man inte kan bereda möjligheter för den personal, som behöver följa med företaget, att få någonstans att bo. Jag tror det är viktigt att man här gör en totalbedömning. När man vill satsa på en region, t.ex. ett kommunblock, för att försöka bryta en negativ utveckling, får man gå fram över flera sektorer. Man kan inte bara nöja sig med lokaliseringsbidrag, man måste också satsa på bostadsbyggande och kommunikationer, för att nämna ett par exempel. Det måste alltså ske en totalbedömning, där bostadsbyggandet måste vägas in med all den kraft som är motiverad. Det är därför jag menar att det är otillräckligt att man får en kvot på 149 lägenheter, när man skulle behöva 268. Vi behöver inte tala om bostadskö i detta sammanhang. Det är problem som inrikesministern väl känner till.

Fru talman! Herr Enskog har frågat vilka åtgärder jag ämnar vidta för att industrier, som är i stort behov av personal — i något fall anges det aktuella behovet till över 500 personer — skall erhålla erforderlig arbetskraft. Industrins efterfrågan på arbetskraft varierar starkt mellan olika branscher och regioner samt med konjunkturerna. Under den senaste tiden har en inte obetydlig nedgång i efterfrågan kunnat konstateras. Samtidigt finns det emellertid även i detta läge industriföretag som har ett icke tillgodosett behov särskilt av yrkesutbildad personal. För att möta detta behov inriktas de statliga åtgärderna i hög grad på yrkesutbildning. Arbetsmarknadsutbildningen beräknas sålunda nästa budgetår komma att omfatta 105 000 personer. Andra åtgärder för att underlätta arbetskraftens anpassning till arbetsmarknaden är utbyggnaden av arbetsförmedlingen och övriga rörlighetsstimulerande åtgärder. Jag vill emellertid också understryka att industrins möjligheter att rekrytera erforderlig arbetskraft i högsta grad är beroende av dess eget handlande. Skall industrin kunna hävda sig i konkurrensen om arbetskraften måste den kunna erbjuda en god arbetsmiljö och lockande arbetsvillkor i övrigt. Genom större villighet från industrins sida att etablera sig i sysselsättningssvaga områden skulle också rekryteringen av arbetskraft underlättas. att förse industrier med arbetskraft att förse industrier med arbetskraft
Fru talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för svaret. Denna fråga tar upp ett i dessa tider mycket ovanligt förhållande. Vi har nyss hört exempel på detta i tidigare frågor som vi behandlat. Anledningen till frågan var att jag kände till att ASEA under ett halvår har behov av att öka sin arbetskraft med 600 man, men hittills bara fått 75. Man har begärt att få importera ett par hundra man, eftersom det inte ser ut att gå att få arbetskraft inom landet. Man har dock fått tillstånd att ta in endast 60 man. Det är beklagligt att företag som är i stort behov av arbetskraft inte tycks kunna erhålla sådan trots att det finns arbetslösa runt om i landet — alldeles nyss nämndes siffran 60 000 personer. I det aktuella fallet finns det arbetslokaler, det finns maskiner, det finns arbetsorder, men det saknas arbetskraft. Detta medför att leveranser — speciellt leveranser till andra länder — försenas, vilket leder till kommande svårigheter att få nya exportorder.

Fru talman! Detta inlägg av herr Enskog är verkligen intressant. Det är sällan som dessa förhållanden belyses. Vi har ju det ojämna förhållandet att det på flera orter i landet finns en efterfrågan på arbetskraft, som jag beskrev tidigare. Vi är tydligen överens om att så är fallet. Sedan frågar herr Enskog: Skulle man inte då kunna importera arbetskraft utifrån? Men han kommer också fram till, och det tycker jag är riktigt, att fråga om det inte finns möjligheter att bättre tillvarataga de resurser som finns inom landet. Han ställer förhoppningar på arbetsmarknadsstyrelsen. Men hur många är det inte som ägnat sig åt att kritisera den verksamhet som arbetsmarknadsstyrelsen bedriver just i syfte att underlätta rörligheten av arbetskraften i vårt land? Nog stämmer detta förhållande till en viss eftertanke. Det bör vara angeläget för oss allesamman i detta lilla land att ändå försöka hushålla med våra tillgångar på bästa sätt.

Jag tror att man får gå fram på flera olika vägar för att bemästra detta problem. Den ur företagets synpunkt mest bekväma vägen är att säga: Låt oss få arbetskraften utifrån. — Men vi är samtidigt medvetna om att det drar med sig en mängd problem, kostnader osv. Man kan således inte utan vidare anvisa den vägen som den helt självklara i ett sådant här läge.
Fru talman! Jag tackar för de ytterligare synpunkter som inrikesministern nu lade fram. Jag kan nämna att företaget i detta fall har gjort mycket stora ansträngningar för att skaffa arbetskraft. I ett fall, där man fick reda på att ett annat företag skulle friställa 200 man, tog man omedelbart kontakt med detta företag för att försöka få vederbörande att ta anställning vid ASEA. En man reste också upp till företaget och diskuterade situationen. Tyvärr sade de friställda att de inte ville flytta, utan de ville hellre omskolas för att försöka få arbete på hemorten. De erbjöds att få välja arbetsplats i flera av de städer som jag nämnde här nyss, eftersom det kunde ordnas en snabbutbildning om de inte var hemmastadda i yrket i fråga. Men tyvärr har det inte lyckats. Det är att hoppas att det blir större omsättning i detta fall och att vederbörande blir mera intresserade av att flytta till de områden där det finns arbeten för dem. Det tycks vara så att just omskolningskurserna gör att många i det längsta drar sig för den flyttning som de kanske ändå inte kommer ifrån, därför att det inte finns arbete på den plats där de är omskolade.
Fru talman! Jag skall inte förlänga debatten, men jag tycker att själva problemet verkligen är värt att begrunda åtskilligt. Ur den synpunkten tycker jag att det är väldigt bra att herr Enskog har tagit upp frågan till belysning här. Jag tror att det egentligen också ligger djupare orsaker bakom svårigheterna att få folk till vissa industrier i landet, och de orsakerna bör man försöka attackera. Det kan, som jag pekat på, vara arbetsmiljön, men det kan hända att man också kan göra insatser i övrigt för att få människor att gå över till de näringar där vi behöver arbetskraft. Man kan väl säga att detta är ett problem som uppkommer enbart i samhällen där man har nått en rätt betydande utveckling och har en hög levnadsstandard. Där försöker man också skapa rika valmöjligheter för människorna, och samhället engagerar sig där just i omskolningsverksamhet, som herr Enskog nämnde, och andra åtgärder. Men vi vill ju inte göra avkall på den satsningen och mena att den skall reduceras för att människor skall tvingas att acceptera det arbete som industrin kanske helst vill att de skall ta. Därom är vi överens. Det gäller att försöka upprätthålla valmöjligheterna men att samtidigt tillgodose de mycket motiverade behoven för de expanderande industrierna att få den arbetskraft som de behöver. Därvidlag vill jag gärna understryka att även insatserna från arbetsmarknadsstyrelsens sida naturligtvis skall skärpas i detta avseende. Jag är också helt övertygad om att arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnden i detta län gör vad på dem ankommer för att fullgöra sin uppgift.

Fru talman! Herr Svensson i Malmö har frågat mig hur regeringen ser på de i Sverige verkande kroatiska separatistgrupperna och på problemet att skydda från Jugoslavien inflyttade från terror och påtryckningar från dessa gruppers sida. Vårt lands förenings-, församlingsoch demonstrationsrätt gäller för alla som vistas här oavsett nationalitet. I samma utsträckning som svenska medborgare har utländska medborgare rätt att bilda föreningar och att med olika medel framföra och i övrigt verka för sin politiska åskådning. Men bland dessa medel tillåts inte våld, hot, tvång eller andra liknande påtryckningsmedel. Därför beivras varje slag av våldsutövning i politiska syften. Med hänsyn till vissa händelser under senare tid ägnas särskild uppmärksamhet åt skyddet av de jugoslaviska invandrarna. Jag vill tillägga att regeringen enligt utlänningslagen har möjlighet att ingripa mot utlänning som bedriver sådan politisk aktivitet som är oförenlig med svenska intressen.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Frågan är föranledd av den ökade aktivitet som de kroatiska fascistgrupperna visat i Sverige och den rädsla för dessa grupper i vilken så många jugoslaver lever, inte minst i min hemstad. Redan i april 1968 vädjade jugoslaverna i Malmö till regeringen om effektivt skydd mot fascistgruppernas terror. I går gjordes återigen en sådan framställning. Dessa grupper är avläggare till den s.k. UstaSa-rörelsen, som under Ante Paveliés ledning och med tyskarnas stöd utförde massmord på över 700 000 jugoslaver. Grupperna är internationellt organiserade. Det finns institutioner för militär utbildning av terrorister i Spanien och Argentina. Mycket tyder nu på att de kroatiska fascisterna överför alltmer av sin verksamhet till Sverige. Upptäckten av vapengömmor i Västtyskland, upprepade bombattentat och mord har lett till att flera aktiva fascister där dömts till fängelsestraff och att organisationen HDO, Hrvatski Demokratski Odbor, i september 1967 förbjöds i förbundsrepubliken. Men i Sverige har dessa grupper fria händer. Redan i början av 1960-talet kongressade de i Folkets hus i Göteborg. 1967 besökte HDO:s ledare Sverige. Sedan har hotelserna och terrorn mot lojala jugoslaver blivit allt allvarligare. Det har också inträffat politiska mord och attentat. Den självsäkerhet fascistgrupperna visar har blivit alltmer uppseendeväckande. Tyvärr är det bland lojala jugoslaver en rätt utbredd mening att svenska myndigheter är ointresserade för deras problem. Myndigheterna har inte velat erkänna att det rör sig om politisk terror. Talesmän för polisen har i pressen ofta deklarerat att det hela mest är en fråga om privata och personliga bråk. Många lojala jugoslaver är helt enkelt rädda att gå till polisen, därför att de då utsätter sig för fascisternas repressalier utan att samtidigt få någon hjälp. Om jag inte är fel underrättad skulle jugoslaviska konsulatet i Göteborg ha uppmärksamgjort polisen på attentatsfaran utan att detta givit resultat. Justitieministern har förebådat särskild uppmärksamhet på problemet, men jag kanske får be om en liten konkretisering. Är det meningen att berörda myndigheter skall lämnas klarare och mera energiska instruktioner i den här frågan för att garantera de jugoslaviska invandrarnas trygghet?
Fru talman! Jag kan inte dela herr Svenssons i Malmö uppfattning att myndigheterna har visat sig ointresserade. Jag vill tvärtom påstå att myndigheterna — och det är väl främst polisen man tänker på — vid varje tillfälle då de haft rätt och möjlighet att ingripa enligt de regler som gäller här i landet också har gjort detta. Men det kan väl ligga något i det som heir Svensson säger om att de som varit utsatta för hot ibland inte har anmält det för polisen. Det är i så fall inte polisens fel, utan man får ju förklara för dem som har känt sig hotade att de lika väl som andra personer som vistas i Sverige har rätt att begära att polis och andra myndigheter ingriper till deras skydd. Jag hoppas att de försäkringar som i olika sammanhang har lämnats till företrädare för de jugoslaver som vistas och arbetar i Sverige skall ha verkat lugnande på den punkten.
Fru talman! Jag har ingen anledning att ifrågasätta justitieministerns goda vilja, men jag tror att man bör göra klart för sig att det nog har varit en hel del oförståelse för problemets natur bland myndigheter i lägre instanser. I Handelstidningen den 12 februari finns intressanta intervjuer. Där säger bland andra en byråchef i Säpo att han inte känner till någon kroatisk terrorverksamhet. Om den pågår, säger han, riktar den sig ju inte mot Sverige. På invandrarverket svarar en byrådirektör på intervjuarens fråga att man inte vet någonting om kroatiska exilorganisationer. Talesmän för Göteborgspolisen och rikspolisstyrelsen hänvisar till Säpo, men Säpo är, som nämnt, inte intresserad så länge organisationernas verksamhet inte riktar sig mot Sverige. Det säregnaste är kanske Göteborgspolisens uttalanden. I den här artikeln i Handelstidningen den 12 februari säger man att man är främmande för att undersöka exilorganisationerna. Man framhåller att det hela är ett nytt problem och att man normalt inte sysslar med sådant. Men i samma dags nummer av Göteborgs-Posten redogörs utförligt för hur Göteborgspolisen vid attacken mot konsulatet lät hämta ett par separatistledare för att de skulle lugna ner kuppmännen per telefon. Enligt Göteborgs-Posten visste man alltså var man snabbt skulle få tag i folk som man samma dag i Handelstidningen ställt sig främmande för. Dessa separatistledare uttalade i Göteborgs-Posten att de är en förgrening av en internationell organisation och att de inte tänker sitta med armarna i kors inför vad de kallar ”fortsatt förföljelse av deras rörelse”. Ingen har verkligen kunnat beskylla dessa grupper för att hittills ha suttit med armarna i kors. Inför sådana tidningsavslöjanden är det inte nadskonfliktens inverkan på den kliniska undervisningen vid de medicinska fakulteterna så underligt om man börjar förstå de lojala jugoslavernas misstro mot svenska myndigheter.
Fru talman! Jag vill bara tillägga till det jag sade tidigare att polisen naturligtvis inte kan göra något ingripande för att det påstås att en grupp människor uttalat sig hotfullt, utan polisen måste följa de regler som gäller i sådana sammanhang i övrigt här i landet. Det är möjligt att man från jugoslavernas sida till en början inte haft klart för sig att det måste ställas vissa krav på en anmälan till polisen för att polisen skall ingripa mot andra människor.

Fru talman! Herr Stålhammar har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att möjliggöra för de studerande vid de medicinska fakulteterna att återhämta den genom arbetsmarknadskonflikten förlorade kliniska undervisningen. Stridsåtgärder inom bl.a. den medicinska utbildningens område har vidtagits av SACO och Sveriges läkarförbund. Strejken har som bekant blivit jämförelsevis kortvarig. Undervisningen har i dag återupptagits. Det är därför för tidigt att bedöma vilka särskilda åtgärder som kan bli erforderliga.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för ett mycket kort svar. Det är ju så att arbetsmarknadskonflikten varit mycket besvärande för undervisningsväsendet, speciellt på vuxenutbildningens område, och det har vi förut diskuterat i kammaren. Om en liten stund kommer det upp en liknande fråga om hur man skall kompensera bortfallet av undervisningen. Min fråga till statsrådet Moberg var föranledd närmast av det problem som konflikten medför för de studenter som för närvarande utbildar sig till läkare. Statsrådet säger att det är för tidigt att bedöma vilka särskilda åtgärder som kan bli erforderliga, eftersom strejken varit mycket kort. Det är ganska märkligt, eftersom medicinarutbildningen är organiserad enligt ett system med korta kurser under de tre sista terminerna av läkarutbildningen. Det gör att det inte finns möjlighet att ordna kompensationsundervisning för medicinare på samma sätt som inom mera fria undervisningsområden. Om vi tar ett exempel härifrån Stockholm, kan vi konstatera att de kurser som skulle vara slut 1 mars inte kunnat avslutas, vilket innebär att de kurser som skulle ha börjat 1 mars inte heller kunnat påbörjas. Därav framgår helt klart att man redan nu kan ange vilka brister dessa läkare kommer att få när de en gång blir färdiga. Det gäller bl.a. kurser i pediatrik, psykiatri, krigsmedicin, hygien, hud-, epidemi-, ögonoch öronsjukdomar. Vi kan alltså slå fast att arbetskonflikten medfört att två tre veckors undervisningstid gått förlorad inom ett utbildningssystem där varje vecka är helt oumbärlig, eftersom man bygger på en mycket fast planering. Därtill kommer att de studenter som skall bli läkare och som läser enligt det s.k. SLUS-systemet skall börja med klinisk utbildning i höst. Det innebär att det inte finns mycket tid att vinka på, då de gamla medicinarna måste vara färdiga till dess. Antalet utbildningsplatser, undervisningskliniker, utbildningsinnehåll — allt är planerat tre fyra år framåt. Vi befinner oss ju i det läget att konflikten i dag har avblåsts. Vi kan konstatera att undervisningstid har gått till spillo och att förutsättningarna för att ordna en acceptabel kompensationsinläsning är begränsade eftersom tidsramarna är så snäva. Men all undervisning måste kunna tas igen inte bara till 50, 60 eller 70 procent utan till 100 procent. Vi kan inte skicka ut läkare som inte vet någonting om högt blodtryck därför att de drabbades av konflikt just när kursen om högt blodtryck skulle ha hållits. Och vi kan inte skicka ut läkare som inte vet någonting om epidemiska sjukdomar utan bara har sett mässling och kikhosta på skioptikonbilder — om man nu kan se kikhosta på skioptikonbilder — därför att de var i konflikt när de skulle ha studerat dessa sjukdomar.

Fru talman! Det är inte så märkvärdigt att jag är litet försiktig i den här stunden — det är inte så många timmar sedan den stora konfliktfrågan avgjordes. Jag kan upplysa herr Stålhammar om att undervisningen i de avbrutna kurserna har startat i dag, och möjligen kommer undervisningen under måndagen att påbörjas inom de uppskjutna kurserna. När svaret skrevs diskuterade representanter för utbildningsdepartementet, kanslersämbetet och avtalsverket dessa frågor. Herr Stålhammar vet lika väl som jag att det finns även en avtalsaspekt på dem efter de uttalanden som SACO-ledningen gjorde i går. Det är dessutom inte så alldeles enkelt att ordna upp situationen. Enligt vad studenterna, som uppvaktade mig för en stund sedan, berättade har flertalet av de medicine studerande som bedrev sina avslutande studier i Stockholm lämnat Stockholm och tagit vikariat när SACO och Läkarförbundet utlöste strejken. Men jag kan försäkra herr Stålhammar att vi arbetar mycket intensivt på att klara ut de negativa konsekvenser som SACO:s strejk på detta område har föranlett. nadskonfliktens inverkan på den kliniska undervisningen vid de medicinska fakulteterna
Fru talman! Det låter betryggande att statsrådet Moberg tänker klara upp de brister som konflikten har medfört, men vi vet ännu inte om det blir till hundra procent. Vi måste emellertid slå fast att dessa läkare skall ha samma kunskaper som de som har gått sin vanliga studiegång utan att drabbas av konflikt. Jag vill gärna ha ,ett klart svar på frågan, om målsättningen är att ordna denna hundraprocentiga kompensation. Många studenter har naturligtvis givit sig i väg ut på vikariat, och just därför hade det varit ännu angelägnare att de ansvariga myndigheterna haft en planering färdig, så att man omedelbart när konflikten hade avblåsts hade kunnat tala om att ”så här tänker vi göra för att klara av bristerna”. Det finns några olika alternativ som skulle vara tänkbara. Ett sätt vore att skjuta på hela systemet i två tre veckor så att de studerande började läsa nu där de slutade läsa när konflikten utbröt. Däremot kan man inte gå in i de kurser som finns och börja laborera med dem, eftersom man då bryter sönder hela det uppgjorda systemet. Om man skulle skjuta på hela planeringen innebär det också att de studenter som kommer ut som läkare enligt SLUS-systemet blir två tre veckor försenade — för att inte tala om allt det merarbete som det kommer att medföra när det gäller att förändra den uppgjorda planeringen med avseende på kursinnehåll, utbildningsplatser, undervisningskliniker, patientunderlag och allt detta som man måste ta hänsyn till. Ett annat alternativ skulle vara att läsa in det förlorade på sommartid, men det är också besvärligt. Många kliniker stänger på sommaren, patientunderlaget är mindre,och en hel del av de medicine kandidaterna är dessutom ute och vikarierar som läkare under sommaren. Jag skulle föreställa mig att landstingen, som är huvudmän, skulle bli måttligt förtjusta ifall de förlorade en mängd vikarier under sommartid. Det är alltså inte heller något bra alternativ. Det tredje alternativet skulle vara att de studerande omedelbart försökte läsa igen. Just därför hade det varit så angeläget att det hade planerats för hur man skulle klara av detta. Helst skulle man ha klarat återläsningen till den 1 april, då det är kursbyte igen på många av studieorterna. Men det är knappast realistiskt att man skulle kunna läsa in 14 dagars förlorad undervisning på de 14 dagar som finns kvar till den 1 april samtidigt som man har den ordinarie undervisningen. Dessutom är kandidaterna fördelade på ett antal patienter just för att de skall få den livsnära kontakten i utbildningen. Hur säker man än är på att planera finns det i alla fall inga möjligheter att snabba på patientgenomströmningen på de olika klinikerna så att kandidaterna i det verkliga livet skall komma i kontakt med alla de sjukdomar som de skall utbilda sig för att kunna behandla. En variant är att man skulle läsa igen det som gått förlorat under den tid som är kvar nu under våren. Men då måste det ställas tillräckliga resurser till förfogande. Vad jag skulle vilja ha av statsrådet Moberg är inte bara en allmänt välvillig deklaration att det här problemet skall lösas, utan ett klart svar om man tänker sig att ge kompensationsundervisning upp till hundra procent och om man är villig att omedelbart börja planera och informera om vilka åtgärder man tänker vidta för att eliminera de brister som konflikten har medfört i läkarutbildningen.
Fru talman! Jag skall inte förlänga den här diskussionen. Jag kan bara tala om för herr Stålhammar att de alternativ som han här berättar om är genomtänkta — och ytterligare ett par därtill. Men jag vill upprepa för herr Stålhammar att i den här situationen, när den strejkande parten har ställt de krav den har gjort, är detta också en fråga om resonemang mellan avtalsverket och motparten. Herr Stålhammar kanske förstår att jag inte uttalar mig nu om resultaten av de resonemangen.

Fru talman! Herr Bergqvist har frågat mig om jag anser det vara tillfredsställande att en facklig organisation har hand om utfärdandet av behörighetsbevis för psykologer. Jag vill först hänvisa till det svar som dåvarande chefen för civildepartementet gav i riksdagens andra kammare den 24 november 1966 på en enkel fråga av herr Björk i Göteborg. I svaret uttalades bl.a. dels att det måste anses otillfredsställande att behörighetsbevis kopplats ihop med medlemskap i en intresseorganisation, dels att dåvarande medicinalstyrelsen avsåg att utreda frågan om psykologlegitimation. Socialstyrelsen har härefter utarbetat förslag till reglemente för psykologer. Provisoriska bestämmelser om utbildning för psykologexamen fastställdes i juni 1969. Universitetskanslersämbetet arbetar för närvarande med förslag till den definitiva utformningen av utbildningen. När resultatet av detta arbete föreligger blir det anledning att ta ställning bl.a. till frågan om legitimation av psykologer. Med hänvisning till det anförda blir svaret på herr Bergqvists fråga nej.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret på min fråga. Det finns knappast någon annan yrkesgrupp vid sidan av psykologerna där det har skett en så stark sammankoppling mellan å ena sidan medlemskap i en facklig organisation och å andra sidan behörighet att utöva yrket. Det rör sig visserligen inte om en juridiskt bindande legitimation, men i praktiken finner man att innehav av Psykologförbundets behörighetsbevis är av en oerhörd betydelse på arbetsmarknaden. Det visar sig också att anslutningen till Sveriges psykologförbund är så gott som hundraprocentig från psykologernas sida. Det är en organisationsprocent som ligger fantastiskt mycket över vad som är vanligt inom andra SACO förbund. Det är naturligtvis i högsta grad önskvärt att löntagare är organiserade i facklig organisation. Men det är långtifrån säkert att det är så önskvärt att alla som har samma utbildningsbakgrund samlas i samma fackliga organisation oavsett var de arbetar eller vilken arbetsfunktion de har. Det finns många psykologer som skulle tycka att det vore naturligare och bättre för deras del att komma med i ett TCO-förbund i stället för ett SACO-förbund. Åtskilliga av dem ogillar kanske också SACO:s lönepolitiska linje. Men de upplever i dag att de har svårigheter att utträda. Om de går över till en annan facklig organisation, mister de nämligen behörighetsbeviset, och därmed får de också sämre utsikter på arbetsmarknaden. Det finns enligt min mening två önskemål som man här kan framställa. Dels bör staten ta över praktikutbildningen, dels bör man kanske försöka avdramatisera den formella behörigheten. Det är möjligt att en statlig legitimation inte är det allra bästa utan att man skall nöja sig med ett mindre strikt arrangemang, kanske av typen socionomexamen. Jag är mycket nöjd med statsrådet Mobergs klara svar, och jag vill bara fråga honom om han redan i dag kan uttala sig om när den nya utbildningen i sin definitiva form kan väntas komma i gång.
Fru talman! Det är två utredningar som berör den här frågan. Den ena av dessa utredningar, som kanslersämbetet låtit göra, gäller utbildningen efter grundexamen. Enligt de uppgifter som kommit till departementet räknar man med att ett förslag om den utbildningen kommer att presenteras kanslersämbetet under våren. Den andra utredningen, som också är en kanslersutredning, avser psykologutbildningen före grundexamen. Kanslersämbetet har fått förslaget från arbetsgruppen i fråga, och det är för närvarande föremål för remissbehandling inom kanslersämbetets ram. När den remissbehandlingen är klar, kommer kanslersämbetet att efter sin prövning gå till regeringen med sina förslag. Utredningsläget är följaktligen sådant att jag i dag inte kan säga med bestämdhet när vi har alla papperen på bordet, men en förhoppning från min sida är att något skall kunna ske under nästa år.

Fru talman! Herr Ekinge har frågat mig om jag anser att planerna på anläggandet av en oljehamn på en av öarna vid inloppet till Bråviken i Östersjön står i god överensstämmelse med planeringen för naturvårdens och friluftslivets utveckling i området. Hur oljeförsörjningen till det planerade kraftverket i Marviken skall ske utreds för närvarande av vattenfallsverket och sjöfartsverket i samråd med naturvårdsverket. Som ett viktigt led i detta utredningsarbete ingår en prövning hur naturvårdens och friluftslivets utveckling i området påverkas. Först när utredningen blivit klar kan avgöras om och var en oljehamn bör anläggas inom området.

Fru talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för svaret. De bakomliggande omständigheterna är att Vattenfall planerar, utöver de hittillsvarande planerna, att förlägga ytterligare ett aggregat inom den oljeeldade kondenskraftstationen vid Marviken. Om man nu skall försöka få en vettig användning av Marviken, så är väl detta i och för sig acceptabelt, men om man som konsekvens härav får anordningar, som uppenbart kommer att innebära en allvarlig miljörisk i ett känsligt område, då är det ofrånkomligt att det blir oro både bland befolkningen och bland våra naturvårdare. Det är alldeles uppenbart att i de här förlängda planerna måste det ingå att lösa frågan hur man skall få fram tillräckligt mycket olja till Marviken. En hamn med tillräcklig kapacitet är det tydligen svårt att anlägga vid själva kraftstationen, och då har förslag framkommit att anlägga en hamn vid någon av öarna utanför. Jag har markerat det på en karta som jag visar på TV-skärmen för att ni skall kunna se hur pass känsligt området är. Även här är det uppenbara svårigheter att få en tillräckligt stor hamn. Om man nu skall lägga en hamn på någon av öarna, räknar man med att eventuellt kunna med pipeline föra oljan till Marviken. Mycket preliminärt har kostnaderna angivits till 20-30 miljoner. Och att ta in fartyg på upp till 30 000 ton — som har nämnts — bland den mängd av öar som finns i det här området är självklart förenat med alltför stora risker för hela det vidsträckta naturoch friluftsområdet kring Bråvikens mynning. I diskussionen har man också framfört olika alternativ. I den preliminära planeringen har bl.a. nämnts — det vill jag gärna påpeka — att i stället för att göra denna anordning skulle man kunna ta in fartygen till Norrköping och därifrån skulle sedan oljan föras tillbaka genom Bråviken på mindre båtar. Men det är ju ändå fråga om ett avstånd på 3-4 distansminuter. Även om jag kan förstå att man kan ha intresse av att förstärka hamnverksamheten i Norrköping måste jag fråga varför man inte riktat sitt intresse mot den näraliggande hamnen i Oxelösund. Den är en av de fyra största hamnarna i vårt land; den kan ta emot fartyg på upp till 85 000 ton. Och även om jag inte är intresserad av alltför stora fartyg med oljelast i Östersjön måste jag säga att det är bättre att ha en tillräckligt stor hamn, där man har en viss marginal, än att balansera på gränsen till det omöjliga. Får jag fråga jordbruksministern: Är herr statsrådet beredd att medverka till att alternativet Oxelösund kommer upp till prövning, innan man har bundit sig alltför mycket i de inledningsvis nämnda planerna?

Fru talman! Jag vill inte gärna intervenera i det utredningsarbete som pågår inom Vattenfall i samråd med alla de myndigheter som är till för att bevaka miljövårdens intressen. Jag föreställer mig att man inte är främmande även för andra alternativ än dem som har förts fram i pressen. Men min nuvarande ståndpunkt är att jag litar på att naturvårdsverket och länsstyrelsen bevakar miljövårdens intressen då det gäller att anlägga denna eventuella hamn. Vi vet ju inte om det blir fråga om att bygga ut företaget — det är ju bara preliminära planer som man för dagen inte kan säga någonting bestämt om.

Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för detta senaste besked och tar det som ett uttryck för att statsrådet kommer att följa dessa problem med all önskvärd uppmärksamhet. När det gäller att hålla kontakt med naturvårdsmyndigheterna har det varit en besvärande omständighet i den diskussion som förts att länsstyrelsen i Södermanlands län hittills inte har varit inkopplad. Jag hoppas att den blir det, även om de öar det här gäller råkar ligga i Östergötlands län.

Fru talman! Herr Andreasson har frågat mig om jag har uppmärksammat risken för brist på utsäde i anledning av konflikten vid statens centrala frökontrollanstalt. Sedan SACO utfärdat varsel om strejk vid bl.a. statens centrala frökontrollanstalt hänsköt statens avtalsverk till statstjänstenämnden att pröva frågan om den varslade konflikten var av beskaffenhet att otillbörligt störa viktiga samhällsfunktioner. Nämnden fann inte att konflikten var av sådan beskaffenhet. SACO utlöste sedan strejken vid anstalten. Avtalsverket har senare hos SACO begärt dispens för vissa tjänstemän vid anstalten. SACO har dock inte medgett den begärda dispensen. Under konflikten vid centrala frökontrollanstalten har statsplombering av utsäde inte kunnat ske där. Prov har dock tagits emot och analyserats. Konflikten har naturligtvis medfört försening av plomberingsverksamheten. Arbetet vid anstalten kan nu beräknas återupptas. Det är min förhoppning att det kommer att finnas tillräckligt med utsäde inför vårsådden.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

Bakgrunden till min fråga är att många tecken tyder på en tidig vår, i varje fall i södra Sverige, och det har skapat en viss oro bland jordbrukarna när det gäller möjligheterna att få fram utsäde till vårsådden, om konflikten skulle fortgå en längre tid. Statens centrala frökontrollanstalt kan under pågående strejk inte utfärda erforderliga analysbevis för utsäden, och ingen annan kan heller göra detta med nuvarande lagstiftning. Visserligen kan den enskilde jordbrukaren använda utsäde av den egna skörden, men den möjligheten är inte stor med hänsyn till att skörden 1970, åtminstone i Skåne, till följd av fjolårets väderlek var starkt bemängd med s.k. grönskott som gör den mindre tjänlig till utsäde. Riksdagens beslut tidigare i dag innebär att strejken nu kommer att upphöra, och därmed har givetvis min fråga mist en del av sin aktualitet.

Herr talman! Herr Andersson i Örebro har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att trafikljus snabbare än vad som för närvarande sker skall sättas upp vid vägkorsningar som visat sig trafikfarliga, som t.ex. vid Lillånkorset på riksväg 60 i Örebro. Frågan om olika åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten på vägar och i vägkorsningar där svåra olyckor inträffat har tidigare varit föremål för behandling i riksdagen. Så sent som i januari i år uttalade jag att såväl vägverket som trafiksäkerhetsverket kontinuerligt följer olycksutvecklingen på vägarna och i anslutning härtill vidtar eller föreslår både långsiktiga och kortsiktiga åtgärder för att söka förbättra trafiksäkerheten. Jag uttalade också att jag med hänsyn till den uppmärksamhet som vägverket och trafiksäkerhetsverket ägnade dessa spörsmål inte ansåg någon åtgärd från min sida motiverad. Beträffande den av frågeställaren nämnda vägkorsningen vid Lillån har jag inhämtat att ombyggnad och uppsättande av trafiksignaler på denna plats på riksväg 60 planeras ske under år 1972. Projekteringen skall utföras under innevarande år, och vägverket undersöker även möjligheterna att tidigarelägga arbetena.

Herr talman! Anledningen till frågan är självfallet de olyckor som har inträffat vid Lillånkorset i Örebro kommun. Bakgrunden är följande. För ungefär fyra år sedan byggde man om vägen, och den blev då betydligt snabbare. Man drog fram ledningar för att sätta upp trafikljus i den nämnda korsningen, som varit så olycksfylld, men några trafikljus kom inte upp. Det blev en annan bedömning av saken. Jag tycker att denna fråga, så som jag har ställt den, är principiell. När ortsborna begärde att få upp trafikljus sade man på vägverket att man saknade pengar. Det borde, menar jag, finnas en viss reserv.

Trafikintensiteten har därför ökat betydligt. Jag har en del erfarenhet av trafikfrågor. Tillsammans har herr Aronsson i Örebro och jag utgjort trafiknämnden i staden. Jag lämnade den den 1 januari. Men vi hade inte Lillåns kommun förrän den 1 januari. Av erfarenhet vet jag att man när det gäller sådana här trafikpunkter är absolut tvungen att skaffa fram medel och sätta upp signaler för att undvika svårare trafikolyckor. På grund av framställningar fick man en cykeloch gångbro speciellt för skolbarnen där ute. Men jag tycker ändå att vägverket under de många år som gått sedan man begärde att få upp trafikljus kunde ha realiserat det löfte man gav på ett mycket tidigt stadium. Såvitt jag har kunnat bedöma är det brist på medel som gjort att man inte kunnat sätta upp dem. Nu har ju statsrådet i sitt svar sagt att trafiksignaler skall sättas upp under 1972. Det är verkligen angeläget att de på något sätt kommer upp snabbare. Jag tackar för svaret.

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat mig om samhället bör tolerera aktioner, som oavsett syftet allvarligt försvårar framkomstmöjligheterna på allmän väg och därmed utsätter trafikanterna för fara. Aktioner varigenom vägtrafikant onödigtvis i väsentlig mån hindrar eller stör trafiken på väg kan föranleda straff enligt 2 § trafikbrottslagen. Utsätts andra trafikanter för fara kan straff för vårdslöshet i trafik följa enligt 1 § samma lag.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat mig om jag anser att den nedskärning som skett av anslaget till redan beslutade vägbyggnadsprojekt, som fallet är i Ljusdalsregionen, står i god överensstämmelse med en sådan långsiktig planering av vägverkets verksamhet, som befrämjar ett rationellt utnyttjande av tilldelade investeringsresurser. Såvitt jag vet är någon nedskärning av redan beslutade vägbyggnadsprojekt i Ljusdalsregionen inte aktuell. Jag vill emellertid gärna kort redogöra för den behandling som sker av vägbyggnadsanslagen. Som herr Westberg vet beslutar riksdagen om vägbyggnadsanslaget för ett år i taget. En annan sak är att man måste ha en planering som sträcker sig över flera år och som möjliggör en rationell användning av de anslag som riksdagen beslutar om. De i vägstadgan föreskrivna femårsplanerna för vägbyggandet söker tillgodose en sådan planering. Dessa planer ligger till grund för fördelningen av vägbyggnadsanslaget mellan länen. Det är naturligt att man kan tvingas göra justeringar i förhållande till planerna under giltighetstiden. Sådana justeringar kan föranledas exempelvis av att de prognoser om befolkning, bebyggelse, trafikutveckling och liknande som gjordes när flerårsplanerna upprättades, har uppfyllts olika i skilda län. Den långsiktiga planeringen av vägverkets verksamhet har stor betydelse för ett rationellt utnyttjande av tilldelade investeringsresurser. Samtidigt får man emellertid vara öppen för att ändringar vid behov kan behöva göras i fråga om de enskilda projekten.